Herr talman! Det är med stor bedrövelse jag måste konstatera att jag instämmer med herr Virgin när han säger att den här förbandsetableringen inte innebär någon stor säkerhet för Arvidsjaur. Det är naturligtvis helt riktigt. Däremot kan jag självfallet inte instämma med herr Häll, som säger att den är den injektion som bygden behöver. Bygden behöver naturligtvis en injektion av helt annat slag: en industriell förnyelse i statlig regi. Det finns också grundval för sådant. Man kan exempelvis tänka sig att staten satsar mera på att undersöka de stora mineraltillgångar som finns inom kommunen. Då tar man itu med de saker som ger sysselsättning på lång sikt och har betydligt större dimensioner. Samerna, menade herr Häll, bör i stort sett känna sig nöjda. Men här kommer man inte ifrån de fakta som gäller i fråga om rennäringen. 1970 hölls ju ett möte inför lappväsendet i Mausjaurs sameby, som representerades av två fullmäktige. Trots det skrevs det ett protokoll som om ett verkligt laga sammanträde hade hållits. På det byggde man slutsatsen att samerna inte hade några invändingar, vilket det senare visade sig att de hade. De var inte alls överens, och dessutom hävdade de att något sammanträde i renbeteslagens mening inte hade hållits. De som var närvarande vid det här famösa mötet hade inte heller uppfattat sammankomsten som något formellt sammanträde utan som en information, och de har därför beslutat att ogiltigförklara protokollet. Frågan har inte handlagts på ett korrekt sätt när det gäller samernas intressen — det kan man utan vidare konstatera.
Herr talman! Herr Virgin säger att herr Petersson i Gäddvik, som han går i svaromål för, har sett det här i stort, och det är möjligt att det är så. Jag bara konstaterar att det, som jag sade, inte finns några konkreta alternativ i vare sig motionen eller reservationen från moderata samlingspartiet. Herr Virgin svarar då: ”Vi har visst alternativ. Vi har föreslagit utredningar.” Jag vet att mycket måste föregås av utredningar, men i det här sammanhanget tror jag inte att någon utredning kan ställas upp som alternativ till det som föreslås i propositionen. Sedan till herr Lövenborg: Jag har också understrukit att det här fredsförbandet inte löser alla problem, men jag tror att man kan konstatera att i dag utgör detta en värdefull injektion för regionen. Och på sikt kommer det i sin tur indirekt att innebära betydligt större förutsättningar för att få till stånd de övriga aktiviteter som herr Lövenborg och också jag efterlyser.

Herr talman! Det är ingen nyhet att fredsorganisationsfrågor brukar intressera riksdagens ledamöter mera än försvarets krigsorganisation, trots att den sistnämnda naturligtvis borde vara långt viktigare och ta mera av kammarens tid i anspråk. Frågan om en utlokalisering av ett fredsförband till Arvidsjaur har emellertid nu väckt ett intresse långt utöver det vanliga, och det är i och för sig inte så underligt. Ändå kan jag inte upphöra att förvånas över att kammaren är sällsynt intresserad av frågan om att flytta ett fredsförband, medan intresset är mer än ljumt när det gäller den långt väsentligare krigsorganisationen. Arvidsjaurförbandet är ett utmärkt exempel på hur man från regeringens sida håller på att omvandla försvarspolitiken till lokaliseringspolitik. Ingen har någonting emot att Norrlands inland — och i det här fallet Arvidsjaur — blir föremål för lokaliseringspolitiska åtgärder. Men man undrar osökt om regeringens arsenal av sådana lokaliseringspolitiska åtgärder nu är slut, eftersom man har gett sig på försvaret — för någonting annat har man inte kunnat hitta på att ge till Arvidsjaur, enligt vad vi har upplysts om i utskottet. Men det vore väl konstigt om regeringen inte vore kapabel att hitta på något annat än ett militärförband. De skäl som anförts mot Arvidsjaurprojektet är både många och tungt vägande. Sällan har det, tycker jag, varit så lätt att ta ställning på rent sakliga grunder i ett ärende av denna karaktär. Allt talar mot ett fredsförband i Arvidsjaur. Ändå vidhåller regeringen och utskottsmajoriteten att ett sådant förband skall upprättas, trots att man har gjort helt klart att det inte finns några andra skäl än rent lokaliseringspolitiska — det har inte departementets representanter stuckit under stol med. Jag tycker, herr talman, att detta milt sagt är ett märkligt ställningstagande. Det innebär att man knäsätter en princip som går ut på att försvaret i stort sett kan användas som vilket lokaliseringspolitiskt medel som helst. Argumenten mot Arvidsjaur är i korthet följande: 1. Förbandet har inte något militärt värde. Både överbefälhavaren — själv norrbottning, förresten — och chefen för armén har klart sagt ifrån detta. De betackar sig för att projektet kommer till stånd. Det räcker med att läsa deras respektive remissvar. 2. Kostnaderna för projektet blir mycket höga, både initialkostnaderna och inte minst driftkostnaderna. Detta sker i ett läge då försvaret i övrigt får vidkännas mycket betydande anslagsminskningar. 3. Det är inte klart vilken typ av utbildning som skall bedrivas i Arvidsjaur. Det viktiga beslutet om inriktningen av detta förband får man ta på ett senare stadium. Självfallet borde man göra tvärtom. 4. De värnpliktssociala frågorna har inte beaktats tillräckligt. Nu tvingar man mellan 500 och 600 värnpliktiga ytterligare per år från Mellansverige att göra sin värnplikt långt från hemmet. Herr talman! Det sistnämnda är på sätt och vis det allvarligaste. Värnpliktslagen är en tvångslag som en gång kom till — och som sedermera har förnyats — i avsikt att vi skall kunna ge detta land ett effektivt försvar. Denna lagstiftning har inte kommit till stånd som någon form av lokaliseringslagstiftning. Värnpliktiga får inte i onödan användas som brickor i ett lokaliseringspolitiskt spel. De som kommer att tjänstgöra i Arvidsjaur kommer med få undantag att tvingas göra detta mot sin vilja. Det talas väldigt ofta från socialdemokratiskt håll om att lyssna till folket, till rörelsen. Varför har ni då inte lyssnat på de värnpliktiga i detta fall? Värnpliktsriksdagen — ett initiativ av det socialdemokratiska ungdomsförbundet och instituerad senare av förutvarande försvarsministern Sven Andersson — har ju mycket klart och med överväldigande majoritet uttalat sig mot ett fredsförband i Arvidsjaur, de värnpliktiga vid förbanden i Uppsala och Enköping likaså. Varför har utskottsmajoriteten inte alls brytt sig om dessa synpunkter? I andra sammanhang brukar man minsann från departementets sida stryka de värnpliktiga medhårs och säga sig fästa stor vikt vid deras synpunkter — när det passar, alltså. Värnpliktiga är inga kollin som kan skickas runt i landet hur som helst. Självfallet kräver Sveriges försvar att ett tillräckligt antal värnpliktiga gör sin värnplikt i övre Norrland. Men inte en enda utöver vad som behövs skall tas i anspråk för detta. Nu hör man då och då att det här kan väl i och för sig inte vara så farligt, eftersom många tusen norrländska ungdomar av arbetsmarknadsskäl tvingas flytta söderut. Det är beklagligt, och det skall vi försöka ändra på. Men resonemanget håller definitivt inte. De som använder detta argument tycks inte alls ha klart för sig att värnpliktslagen har karaktär av tvångslag. Undersökningar som gjorts visar klart vilka anpassningssvårigheter värnpliktiga som tvingas göra värnplikten långt hemifrån i dag har. Bara en sådan sak som att giftermålsåldern — eller man får väl i dag kanske närmast säga sammanboendeåldern — mycket väsentligt har sänkts är en av orsakerna till detta. Många av de värnpliktiga har i dag barn t.ex., och för dem kan det inte kännas särskilt trevligt att behöva tjänstgöra 75—100 mil hemifrån, när de vet att det militära värdet av detta är högst begränsat. Resultatet av att Arvidsjaurförbandet kommer till stånd blir ett ökat antal försvarsnegativa ungdomar varje år. Kostnaderna för den här förbandsetableringen förtjänar i och för sig att diskuteras utförligt, men jag skall vid den här sena tidpunkten inte ta kammarens tid i anspråk i onödan. Min bestämda uppfattning är emellertid att kostnaderna kommer att bli långt större än vad departementet har redovisat. Uppsala kommuns planeringskontor har i en promemoria redovisat sin syn på ekonomin i samband med ”förbandskarusellen”. Den vederlägger på en rad punkter, tycker jag, departementets beräkningar. Med tanke på den ekonomiska expertis som står bakom respektive beräkningar är jag själv beredd att sätta mera tilltro till Uppsala kommuns beräkningar än till departementets. Från socialdemokratiskt håll har man när svårigheterna med S1:s omlokalisering kom upp velat göra gällande att S 1:s och P 1:s omlokalisering inte har någonting med Arvidsjaurförbandet att göra. Det tycker jag är ett lustigt logiskt krumsprång. Komplexet redovisas ju i samma proposition, det är samma värnpliktiga det handlar om och finansieringen är sammanvävd. Jag tycker att man i framtiden borde undvika ”förbandskaruseller” av det slag som vi nu diskuterar. Det skall inte förnekas att kommunerna ibland själva är skuld till situationen. Först gnäller de ständigt på militären om att denna skall flytta och man vill åt marken. När det sedan är dags för flyttning blir det plötsligt helt annat ljud i skällan. Då vill man inte till något pris mista sitt fredsförband, och samtliga partigrupper brukar falla varandra om halsen och tala varmt för att man skall få behålla sitt gamla regemente. Själv tycker jag det är farligt att utgå från att förbanden numera skall flyttas så långt från stadskärnorna som möjligt. Det innebär en minskad kontakt för de värnpliktiga med ortens fritidsaktiviteter och liv i övrigt om de skall behöva färdas en, två eller kanske t.o.m. flera mil när tjänsten slutar. Det blir en onödig isolering. Man märker ibland ett synsätt hos kommunerna att militärförband är något med låg prioritet. Jag tycker att förband måste ges lika hög prioritet som bostäder, industrier etc. Herr talman! Arvidsjaurprojektet är ett skolexempel på hur försvarspengar inte skall användas. Vi går nu att fatta ett beslut på lösa boliner. Vi vet att det i stort sett saknar militärt värde. Vi vet däremot inte vad det kommer att kosta. Vi vet att de värnpliktiga kommer att bli brickor i ett lokaliseringspolitiskt spel. Vi vet att regeringen inte har mäktat med att finna något annat lokaliseringsobjekt åt Arvidsjaurs kommun än ett fredsförband. Om ett fredsförband i Arvidsjaur nu blir verklighet har vi skapat ett farligt prejudikat för framtiden. Då har vi övergått till att göra lokaliseringspolitik av det svenska försvaret. Då har vi lämnat effektivitets-, kostnadsoch värnpliktssociala synpunkter bakom oss. Då riskerar vi i framtiden att andra orter ställer sig på kö för att bli delaktiga av försvarets kaka när de börjar få problem med utvecklingen i den egna närregionen.

Herr talman! Det är inte utan att man känner sig som en filibustertalare när man tar till orda här den ena dagen och avser att sluta den andra dagen. Men jag kan trösta kammarens ledamöter med att mitt anförande inte skall bli alltför långt. De förändringar av arméns fredsorganisation som föreslås i propositionen 135 år 1973 och som bygger på försvarets fredsorganisationsutrednings förslag får konsekvenser inte bara för försvaret utan även för berörda kommuner i olika avseenden. Vi har i motionen 2014, som förutom av mig har undertecknats av Arne Gadd och Birgitta Dahl, tagit upp de problem som skulle uppstå för Uppsalas vidkommande om § 1 enligt förslaget skulle flyttas till Enköping. Vi har pekat på att näringslivsutvecklingen i Uppsala visar på en stadigt nedåtgående trend i fråga om industrisysselsättningen samt på den rådande arbetslösheten, speciellt bland ungdomen. En utflyttning av den militära verksamheten skulle ytterligare skärpa arbetslöshetssituationen och förvärra den snedbalans av näringsstrukturen som är rådande i Uppsala kommun. Orsaken till att vi inte direkt yrkade på att S 1 skulle få bli kvar i Uppsala var att vi inte motsatte oss en minskning av vårt försvar samt att vi var införstådda med att detta någonstans måste leda till vissa indragningar och nedskärningar och därmed minskade försvarskostnader. Av utredningen framgår också att pansartruppernas krigsoch fredsorganisation kommer att minska och att då bl.a. P 1 i Enköping måste läggas ned. I det läget var vi trots allt tillfredsställda med att S 1 skulle flyttas till Enköping. I likhet med länsstyrelsen och landstinget i Uppsala län var vi nämligen på det klara med att en militär utflyttning för Enköpings del skulle få större negativa återverkningar på sysselsättningen och på den kommunala ekonomin än vad fallet skulle vara för Uppsala. Både P1 och PKAS har mycket stor betydelse för Enköpings kommun, och framför allt måste sysselsättningsmöjligheterna för de civilanställda tryggas. Överbefälhavaren, Enköpings kommun och försvarets rationaliseringsinstitut ansåg att Enköping var ett godtagbart alternativ om §S 1 måste flytta från Uppsala. Jag skulle även gissa att departementschefen när han gick på det förslaget har tagit intryck av de uppvaktningar och framställningar som från uppländskt håll, såväl officiellt som mera under hand, har gjorts i frågan. Jag noterar också att utskottet tycks dela den uppfattningen att Enköping lämpar sig väl som förläggningsort för S 1. Däremot kan jag inte godta fredsorganisationsutredningens och propositionens synpunkter på de andra skäl som skulle motivera en utflyttning av S 1. Jag tänker därvid på det som sägs om det hårdnande civila trycket mot §S1:s markinnehav — trots att man från såväl kommunen som landstinget och även från universitet har framhållit att man under överskådlig tid inte har behov av marken i fråga. Kommunen är heller inte beredd att köpa marken. Det framhöll också herr Åkerfeldt tidigare i debatten. Dessa uttalanden har man beklagligtvis inte beaktat. Under försvarsutskottets behandling av ärendet har som bekant hela frågan nu kommit i ett annat läge, då det plötsligt har visat sig att S 1:s kommande verksamhet i Enköping skulle störa televerkets radiostation i Vallby, 7 km sydsydost Enköping, och medföra inskränkningar i dess verksamhet. Jag håller med Gunnar Gustafsson om att det var ganska överraskande att man inte tidigare hade upptäckt den saken. Jag tror det var herr Virgin som i debatten nämnde att propositionen var framlagd för tidigt, men den hade tydligen behövt läggas ännu tidigare för att man skulle haft tid att komma underfund med de problem som nu har uppstått. Gunnar Gustafsson talade också om det civila trycket, men jag vill poängtera att det gäller bara AKS-området, och när det gäller utflyttningen av AKS är alla instanser eniga. Planeringsmyndigheterna i Uppsala har ju också sagt att man under överskådlig tid inte har några anspråk på marken, och på militärt håll har man inte uttalat någon oro för denna utveckling. Av denna anledning föreslår utskottet att riksdagen inte nu tar ställning till förslaget beträffande S 1 och Fo 47/48. Det är då förvånande, tycker jag, att man i motiveringen — men inte i klämmen — anser att S 1 bör flytta från Uppsala, även om Enköping inte kan komma i fråga som förläggningsort. Om det visar sig att Enköping på grund av radioverksamheten inte längre är möjligt som förläggningsort finns det, enligt min mening, inte längre några skäl att flytta S1 från Uppsala. De civila anspråk som man åberopat när det gäller markområdet är, som jag nyss sagt och som även herr Åkerfeldt har framfört, inte längre aktuella och några militära skäl i övrigt för en utflyttning har jag inte kunnat finna tillräckligt övertygande. Gunnar Gustafsson säger att störningarna bara kommer att uppstå vid vissa tillfällen och att de inte innebär så stor fara. Man skall inrikta alla krafter på att S 1 skall kunna förläggas till Enköping. Det tycker jag är bra, men det hade varit ändå bättre om det kommit till uttryck i utskottets skrivning. Utskottet anser också att S 1 bör ligga kvar i Mellansverige. Varför då dessa stora utflyttningskostnader i onödan? Utskottet tycks vara överens med oss som står bakom motionen 2014 att frågan om den fortsatta användningen av S 1:s mark och byggnader skyndsamt bör utredas. De bekymren skulle man också slippa om S 1 fick vara kvar i Uppsala. Då S 1, T1 och P 10 intimt hänger ihop i det föreliggande förslaget anser jag att man inte heller nu bör ta ställning till P 1:s och P 10:s nedläggning. I varje fall bör man vänta tills man utrett de regionaloch sysselsättningspolitiska följderna ifall inte S§ 1 kan flyttas till P 1:s etablissement. Man bör då titta närmare på den militära lokaliseringen i vad gäller såväl Uppsala och Enköping som Strängnäs. Det här är en fråga som berör tre län och tre kommuner, och jag tycker man bör försöka lösa hela frågan i ett sammanhang. Man har ju i utredningsarbetet varit mån om att framhålla de lokaliseringsoch regionalpolitiska överväganden som bör göras, och på ett ställe har man också sagt att man i görligaste mån bör undvika att avveckla förband i kommuner som i avsevärd grad är beroende av de fördelar som förbandet ger i form av skatteintäkter, sysselsättning och ökad allsidighet i näringsstrukturen. Detta passar synnerligen väl in på Enköping. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att jag inte motsätter mig en strukturrationalisering av försvarets fredsorganisation och därmed minskade försvarskostnader. Jag kan därför tänka mig en avveckling av P 1 i Enköping under den bestämda förutsättningen att S 1 förläggs dit eller att andra militära eller, i sista hand, civila sysselsättningsmöjligheter lokaliseras dit. Då det tydligt framkommit att några civila anspråk ej föreligger beträffande S 1:s markområde i Uppsala anser jag S 1 bör vara kvar om det ej av radiotekniska skäl kan flyttas till Enköping. I det uppkomna läget är det enligt min mening bäst om man väntar med beslutet om Göta Livgardes framtida öde. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslås att AKS, Arméns kompaniofficersskola, skall flyttas från Uppsala till Skövde. Detta förslag grundar sig på det utredningsarbete som verkställts angående försvarets fredsorganisation. Utredningen har haft flera förläggningsorter att välja på men valt Skövde för att där bilda en stor militär skolenhet tillsammans med andra skolor. Departementschefen har följt utredningen och föreslår Skövde som förläggningsort, vilket också har tillstyrkts av försvarsutskottet. Vid de överväganden som lett till valet av Skövde som förläggningsort för AKS har utskottet anfört att det framför allt varit regionalpolitiska aspekter som vägts in. Ser man däremot till de remissinstanser som haft att yttra sig angående skolans förläggning framgår att dessa anser att övervägande skäl talar för Örebro som förläggningsort. Praktiskt taget alla remissinstanser på den militära sidan har förordat en lokalisering till Örebro framför Skövde. Sålunda har både överbefälhavaren och arméchefen ansett Örebro vara lämpligare på grund av att flyttningen dit anses kunna genomföras snabbt, till de lägsta kostnaderna och oberoende av andra organisationsförändringar. Arméchefen avstyrker vidare en flyttning av AKS till Skövde dels på grund av att den skola som enligt föreliggande förslag skall uppsättas där är alltför heterogen, dels för att behovet av övningstrupp måste tillgodoses i konkurrens med andra skolor. Han anför vidare: Övningstrupp måste av ekonomiska skäl utgöras av endast moderförbandets ordinarie värnpliktskontingent. Det är därför inte möjligt att utnyttja övningstrupp växelvis inom olika utbildningsområden eller truppslagsinriktning. Samlokalisering av skolor med olika huvudinriktning medger således inga rationaliseringsvinster eller effektökningar. Gemensamt utnyttjande av övningstruppen kan visa sig omöjligt. De administrativa vinsterna vid samlokalisering av flera skolor blir små eller obefintliga, då en skoladministration redan i dag normalt är av mycket begränsad omfattning. Vinster nås endast vid samlokalisering med en större och mer allsidig myndighet ur samma truppslag, dvs. ett förband. — Så långt arméchefen. Det har också sagts mig att man i arméns framtida organisation får ett väsentligt ökat inslag av infanteri. Detta talar ytterligare för att denna typ av skola bör förläggas till ett infanteriförband, för att lösningen skall vara framsynt. Vid AKS utbildas fast anställda plutonofficerare till kompaniofficerare. En stor del av utbildningen sker i ledarskap. En stor del av eleverna utgår ur infanteriet, varför behovet av övningstrupp ur detta truppslag är speciellt framträdande. Antalet elever ur infanteriet beräknas också öka. I Örebro finns ett infanteriregemente med lämpliga övningsoch skjutfält. En flyttning av skolan till Örebro skulle sålunda inte enbart bli billigare beträffande engångskostnaden utan den skulle även på sikt innebära besparingar genom att skolans infanterikontingent kan bedriva en stor del av sina tillämpningsövningar utan kostsamma resor till andra infanteriförband — vilket också har bestyrkts av utredningen. I olika utredningar har det också sagts att Skövde måste få förbättrade övningsbetingelser bl.a. i form av ett utökat militärt övningsfält. I 3 i Örebro har redan nu tillfredsställande övningsoch skjutfält i direkt anslutning till kasernområdet. Dessutom tillkommer att beträffande Örebro föreligger en utredning gjord i två omgångar, i nära samarbete mellan civila och militära myndigheter. Det utredningsresultatet visar klart att förutsättningar finns för att utöka med goda och för avsett ändamål synnerligen lämpliga övningsområden i direkt anslutning till nuvarande övningsfält och, något som är väsentligt, utan störningar av Nr 157 civila intressen. Att Villingsbergsfältet, Sveriges näst största skjutfält, Torsdagen den ligger i närheten ökar bara övningsförutsättningarna. 13 december 1973 Också kommunikationsläget talar för Örebro när det gäller en skola av — AKS:s typ och de därmed sammanhängande behoven av övningstrupp. För eleverna ligger också Örebro kommunikationsmässigt väl till. Det finns också andra skäl som starkt talar för Örebro som förläggningsort.

Eleverna i AKS — man har beräknat dem till 120, kanske fler — måste i stor utsträckning själva skaffa bostäder för kurstiden. Efterfrågan kommer att variera starkt om flera skolor kommer att förläggas till samma ort. Enligt utredningen är kurserna i de aktuella skolorna av olika längd. De börjar och slutar också vid olika tidpunkter. Detta ställer speciella krav på bostadsbeståndet. Skövde kommun har sagt sig känna ansvaret och kommer enligt utredningen att bidraga till anskaffning av bostäder. Jag betvivlar inte detta på något sätt. I Örebro finns det däremot bostäder bland annat inom Stiftelsen Örebro studentbostäder. Universitetsutbildningen genom universitetsfilialen, GIH och socialhögskolan har framtvingat ett större bestånd av studentbostäder — rum med del i kök, rum med kokskåp och två rum med kokvrå. För närvarande — och i varje fall några år framåt — kan man redovisa ett överskott på bostäder av den här typen. I detta sammanhang är det också viktigt att göra den reflexionen, att det från sociala synpunkter måste vara en fördel för AKS:s elever att kunna bo och bedriva sina fritidsaktiviteter tillsammans med civila studerande och andra ungdomar. Jag sade tidigare att utskottet valt Skövde utifrån regionalpolitiska aspekter. Samma skäl kan i lika hög grad gälla för Örebro. Örebro län har de båda senaste åren fått vidkännas en oväntad befolkningsminskning. En stor del av denna minskning har fallit på Örebro kommun. Kommunen behöver alltså för en tillfredsställande försörjning kompletterande industrier, skolor o. d. av varaktig karaktär. Till sist, herr talman, vill jag slå fast att de argument jag anfört för skolans förläggning till Örebro inte på något sätt har bestridits av utredningen, departementschefen eller utskottet. Från militär sida, där man väl ändå representerar fackmyndigheten i detta sammanhang, tycks det råda stor samstämmighet om lämpligheten av att AKS förläggs till Örebro. Flyttningen kan genomföras snabbt till de lägsta kostnaderna, oberoende av andra organisatoriska förändringar, och ger större möjlighet till övningstrupp utan konkurrens med andra skolor. I Örebro finns beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå. Från kommunikationssynpunkt har Örebro ett bättre läge än Skövde. Både resor till förband för samövningar och elevernas hemresor underlättas. Bostadstillgången talar också för Örebro. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motion nr 2038.

Herr talman! Jag har inte något behov av att säga någonting om denna propositions innehåll. Det är min företrädare som har utarbetat den, och jag tycker också att herr Gunnar Gustafsson på ett utmärkt sätt i sitt anförande redogjort för vad propositionen innehåller. Men det är ändå på ett par punkter där jag tycker det kan finnas anledning att säga ett par ord efter det att jag har lyssnat på debatten.

Jag ser det som något positivt att samhället genom en förläggning av ett utbildningsförband kan medverka till att skapa ökade förutsättningar för en ort. Jag tror det har en god psykologisk betydelse att vi på det här sättet kan visa att lokaliseringspolitiken kan gripa in på stora områden inom samhället. Och det är inte till nackdel för försvaret att man här kan ge ett bidrag. Där har jag alldeles motsatt uppfattning mot den som herr Virgin, herr Björck i Nässjö och andra har företrätt, att det så att säga skulle vara främmande för det svenska folkförsvaret att det organiseras så att det passar in med samhällets intressen i övrigt. Jag kan aldrig uppfatta försvaret på det sättet. Det måste vara en del av det levande svenska samhället, och då måste vi också ha rätt att göra den anpassning som vi finner nödvändig, vare sig det nu gäller fredsutbildning eller att organisera försvaret. Jag vill opponera mot en del av vad herr Björck i Nässjö sade. Vi vet att det är nackdelar förenade med att skicka värnpliktiga till Norrland, men jägarutbildningen är attraktiv, och jag tror inte att vi har anledning räkna med ett motstånd från de ungdomar som får placering till jägarförbanden. Det är naturligtvis beklagligt att vi nu får konstatera att vi inte kan ta ett definitivt beslut när det gäller Enköping. Å andra sidan tror jag liksom herr Gustafsson i Uddevalla och även andra i debatten, att förutsättningarna för att vi skall kunna realisera det förslaget bör vara ganska stora. Det blir angeläget för mig att se till att vi inte drar ner verksamheten i Enköping förrän vi har möjlighet att bjuda någonting annat där. På två punkter har utskottet avvikit från propositionens förslag. När det gäller Arvidsjaurförbandet betonar utskottet att det skall bli en kombinerad grundutbildning och repetitionsutbildning på förbandet. Jag har ingenting emot det. Jag tror emellertid att det är väsentligt att vi understryker att den grundutbildning som är tänkt i propositionen inte väsentligt kan bringas ned, utan det måste bli fråga om ganska måttliga förändringar i det avseendet. Jag tror inte det är möjligt i det korta perspektivet att dit förlägga repetitionsutbildning av så stor betydelse att det nämnvärt kan förändra de beräkningsgrunder som varit vägledande för försvarsministern vid utarbetandet av propositionen. Och så till den sista frågan där jag hade anledning att säga några ord.

Jag vill inte påstå 13 december 1973 att det är en omöjlig lösning. Å andra sidan är det viktigt att vi har klart — för oss att min företrädare har tagit ganska ingående del av de överväganden som har gjorts när det gäller att skilja på de här skolorna. Det finns skäl som talar för att man förlägger den ena skolan till exempelvis Ystad och den andra till Skövde. Det är bl.a. fråga om möjligheten att utföra övningar, men det är i lika hög grad fråga om att man inte kan belasta det befintliga förbandet med alltför många uppgifter, så att förbandet får tjänstgöra som övningstrupp för de skolor som är förlagda dit. Det är bl.a. detta skäl som har lett till att både utredningen, överbefälhavaren och arméchefen har kommit fram till att man bör förlägga verksamheten till två skilda ställen. När utskottet så enhälligt har gått in för att förlägga verksamheten till Skövde har jag emellertid inte funnit anledning att göra några invändningar. Jag hoppas att vi skall finna en lösning också på detta problem. Men jag vill förutskicka att det kan betyda vissa kostnadsökningar som vi kunde ha undvikit om vi hade följt propositionens förslag på denna punkt. Herr talman! Jag skall respektera att det är sent på kvällen och inskränka mig till de här mycket korta kommentarerna till den proposition som föreligger. Låt mig än en gång stryka under att jag ser beslutet att upprätta ett förband i Arvidsjaur som ett mycket betydelsefullt beslut från riksdagens sida.

Herr talman! Jag vill gärna begagna det första tillfälle som jag har att här från talarstolen hälsa statsrådet Holmqvist som ny försvarsminister. Jag vet att han sedan tidigare år har goda kunskaper på detta område, och jag vill önska honom framgång i hans nya arbete. En sådan framgång skulle enligt min mening garanteras om statsrådet Holmqvist allvarligt ville sträva efter att bromsa den nu pågående nedrustningen och söka återvinna den enighet om försvarspolitiken mellan de demokratiska partierna som fram till för några år sedan gav såväl försvaret som utrikespolitiken i vårt land en extra styrka. När försvarsministern säger att det inte är någonting främmande för folkförsvaret att använda värnpliktiga för andra syften än rent militära — jag minns inte riktigt hur han uttryckte det — kan jag inte dela den meningen. Jag kan hålla med om att det kan vara svårt att dra några bestämda gränser för var man skall säga att de militära intressena slutar och andra intressen börjar, men när man mot en enhällig sakkunskap och med enda angiven motivering, nämligen att det gäller lokaliseringspolitik, lägger extra bördor på värnpliktiga har man gått för långt.
Herr talman! Jag skall gärna vinnlägga mig om att sköta den nya syssla jag har fått i regeringen, och jag skall gärna träffa även herr Virgin för att diskutera försvarsfrågor, men jag är inte säker på att vi kan bli överens. 187 Det har varit vissa svårigheter med det förut, och jag antar att det kommer att bli bestående. När det gäller det här förbandet är det självklart att det i vissa avseenden kan finnas nackdelar med att förlägga det till Norrland. Men om det är fråga om en jägareutbildning, herr Virgin, så kan vi inte tänka oss att den förläggs i närheten av Stockholm. Det krävs tillgång till övningsterräng för att utbildningen skall bli meningsfull. Jag vill för min del inte utesluta att just den utbildning som förläggs till Norrland, i den terrängen, kan vara av långt större betydelse med tanke på krigsorganisationens intressen än om den var förlagd på annat håll. Det finns mycket positivt i det här förslaget som gör att jag inte utan vidare kan acceptera detta som en eftergift även från strängt militär synpunkt.

Herr talman! Jag är medveten om att en motionär som fått sin motion tillstyrkt av ett utskott helst bör sitta nöjd och tyst. När jag dristar mig att bryta mot denna goda sedvänja gör jag det av två skäl: för det första skall mitt anförande bli mycket kort och för det andra är vi skaraborgare inte bortskämda med att få statliga aktiviteter lokaliserade till länet. Vi bör med tacksamhet notera det som kommer att hända nu i kammaren. I propositionen 135 föreslås att arméns kompaniofficersskola, AKS, lokaliseras till Skövde. Detta är ett fullföljande av det besked som dåvarande försvarsministern Sven Andersson gav mig på en direkt fråga under vårriksdagen i samband med en interpellationsdebatt. Det förhållandet att ytterligare en skolenhet, nämligen pansartruppernas kadettoch aspirantskola, PKAS, enligt förslaget i vår motion nr 2075, som tillstyrkts av försvarsutskottet, kommer att lokaliseras till Skövde innebär att vårt primära centrum i länet ytterligare kommer att stärka sin ställning som militär skolstad, och det har vi anledning att hälsa med stor tillfredsställelse. Skövde utgör för närvarande ett centrum för pansartrupperna med avseende på såväl grundoch repetitionsutbildning av värnpliktiga som utbildning av befäl. Där pågår även en omfattande försöksverksamhet på central och lokal nivå. Redan nu finns pansartruppskolan, PS, knuten till Skaraborgs regemente P4 i Skövde. Där sker en vidareutbildning av de fast anställda befälen vid pansartrupperna. Vidare kan noteras att den nuvarande Miloverkstaden i Skövde, som sysselsätter närmare 200 personer, är den största inom pansartrupperna, vilket bl.a. motiverar den försöksverksamhet som jag tidigare omnämnde. Som framhålls i motionen innebär ett beslut om att förlägga PKAS till Skövde inte i sig självt något större tillskott av arbetstillfällen till orten. Skolan är ju en liten enhet. Men det viktiga i sammanhanget är att beslutet innebär att Skövde för framtiden kommer att stärka sin ställning som fortsatt centrum för pansartrupperna i landet. Detta måste vara ett glädjande besked för alla dem som sysslar med denna verksamhet. Därmed tryggas också, såvitt vi kan förstå, på sikt ett betydande antal arbetstillfällen för Skövdeområdet och Skaraborgs län. Jag hoppas att de farhågor vår nye försvarsminister hade beträffande de merkostnader som kan vara förknippade med att man ändrat på denna punkt, bifallit vår motion och förlagt PKAS till Skövde inte skall vålla några allvarligare bekymmer. Flera remissinstanser har varit inne på denna linje. Jag vill gärna uttala vår tillfredsställelse över försvarsutskottets behandling av dessa ärenden, och jag yrkar följaktligen bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Såsom norrbottning kan jag inte annat än känna tillfredsställelse över att inom försvarsutskottet finns en majoritet, som föreslår att ett kombinerat grundutbildningsoch repetitionsövningsförband etableras i Arvidsjaur. Därför hoppas jag givetvis att även riksdagen nu beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens mening. Jag tycker utskottsmajoriteten gör ett riktigt konstaterande, när den anser att det militära försvaret också bör medverka i de regionalpolitiska satsningarna. Försvaret bör inte undandra sig detta tillfälle när det gäller Arvidsjaur att göra en lokaliseringspolitisk insats. Det har sagts i denna debatt att etablerandet av ett fredsförband i Arvidsjaur inte är ett lämpligt lokaliseringsobjekt. Det föreslagna kom binerade grundutbildningsoch repetitionsövningsförbandet måste ersättas med andra objekt, har det sagts. Men jag har en annan mening. Om vi norrbottningar, eller vi som bor i de s.k. skogslänen, menar allvar med talet om att få flera sysselsättningstillfällen lokaliserade till våra regioner, måste vi också ta vara på de tillfällen som finns att få nya jobb. Riksdagsbeslutet i kväll, som jag hoppas blir positivt, avgör om vi skall kunna få några hundra nya arbeten till Arvidsjaur och Norrbotten. Därför vill jag fråga dem som är motståndare till en etablering i Arvidsjaur: Var finns alternativet till de många nya jobben? Tillsammans med herr Johansson i Holmgården har jag i motionen 2079 föreslagit att man i samband med förläggandet av ett fredsförband till Arvidsjaur skall utreda frågan om ett flygfält. Utskottet vill inte tillstyrka en utredning. I stället förutsätter utskottet att utredningen om ett flygfält i Arvidsjaur fortsätter. Jag noterar detta. I vår motion påpekar vi även angelägenheten av att flygfältets lokalisering sammankopplas med näraliggande kommuners önskemål. Som jag ser det har utskottsmajoriteten en positiv syn på att näraliggande kommuners och turistnäringens synpunkter beaktas. Flygfältet kommer att ha stor betydelse ur såväl civil som militär synpunkt. Jag vill understryka vikten av att de värnpliktiga får möjlighet till snabba hemtransporter vid bl.a. helgpermissioner. Jag har också noterat att herr Gustafsson i Uddevalla är beredd att i egenskap av tidigare utredningsman medverka till att frågan får en positiv lösning. Herr talman! Det är inte ofta jag deltar i kammardebatter som berör försvarsutskottets betänkanden. När det gäller det nu aktuella utskottsbetänkandet vill jag notera den glädje som den nye försvarsministern känner då han här i kammaren företräder en proposition om ett nytt fredsförband i Arvidsjaur. Låt mig också säga att det gläder mig att den nya försvarsministern, som fått det avslutande ansvaret för fredsförbandets lokalisering till Arvidsjaur, heter Eric Holmqvist och tidigare haft ansvaret för lokaliseringspolitiken. Det säger jag oaktat att vi tidigare inte alltid haft samma uppfattning vid lokaliseringsdebatter.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

Herr talman! Det är herr Hälls angrepp på mig i egenskap av norrbottning och ordförande i försvarsutskottet som gör att jag begär ordet. Jag anser att herr Häll på ett ovanligt elakt sätt har angripit en kamrat på länsbänken och i utskottet. Herr Virgin har på ett klart och riktigt sätt redogjort för våra gemensamma reservationer. Jag tycker därför att herr Häll borde ha hållit sig för god att insinuera att jag skulle ha någon annan mening. Jag vill bara ta upp ett av herr Hälls ”starka argument”. Herr Häll, som sitter i försvarsutskottet, vet lika väl som jag att alla centrala militära instanser har avstyrkt att det kommer ett förband till Arvidsjaur. Ändå säger herr Häll att militärbefälhavaren i övre Norrland vill ha ett förband i Arvidsjaur. Låt mig läsa innantill ur militärbefälhavarens yttrande: ”MB ÖM har tidigare som främsta alternativ förordat förläggning av fredsförband till Kalix älvdal och inom fo 67. Detta förord kvarstår alltjämt framför allt om man väljer repetitionsutbildningslinjen. — — — Försvarsbeslutet 1972 innebär att principerna för stridens förande kan komma att ändras, bl.a. i övre Norrland. Förläggning av ett fredsförband i Arvidsjaur är icke olämpligt från strategisk synpunkt. — — — Området är dock icke ett primärt operationsområde.” Det är det stöd som herr Häll kan åberopa när det gäller militärbefälhavaren i övre Norrland. I övrigt vill jag bara på grund av den sena timmen hänvisa till den reservation som också jag helhjärtat står bakom.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med att upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Det står i protokollet. Jag har inget minne av att dessa synpunkter av Nils Personne framförts, men jag har citerat en del av de svar som vi vid vårt besök fick på direkta frågor. Men i fråga om herr Peterssons i Gäddvik indignation över, som han säger, mitt fula påhopp på en kamrat måste jag nog ifrågasätta, om inte Per Petersson fattat mig alldeles fel. Jag var nämligen av den uppfattningen — jag underströk att det måhända var en välvillig tolkning från min sida — att Per Petersson inte helt stod bakom reservationen. Vi har fått besked om att Per Petersson gör det, och jag beklagade ur länets och kommunens synpunkt Per Peterssons tidigare inställning, något som jag efter detta tillrättaläggande har anledning att göra i ännu högre grad.

Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att den parallellt med järnvägslinjerna gående fjärrbusstrafiken blir föremål för indragningar i anledning av den rådande energikrisen. Den erforderliga samordningen mellan olika trafikmedel får bedömas med hänsyn till utvecklingen av försörjningsläget i fråga om drivmedel. Inom kommunikationsdepartementet pågår för närvarande en kartläggning av den kollektiva trafikens resurser och behov med hänsyn till energiläget.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag betraktar det som ett öppet svar utan några löften men kanske med vissa förhoppningar. Det kräver väl i och för sig inga kommentarer i nuläget. Men låt mig säga att jag finner det ganska onödigt om man framöver i dessa energibristens tider skall fortsätta med den parallellkörning som man bedriver inom SJ för närvarande. Jag har här en tidtabell över turer, och av den framgår att man kan trafikera det här landet från norr till söder och från öster till väster och resa praktiskt taget vart man vill med bussar som går parallellt med järnvägslinjerna. Det mest vanliga är ju att dessa bussar går fulla medan tågen går tomma. Det är ju därtill också så — och det är väl det som föranlett dessa förhållanden — att biljettpriserna på dessa busslinjer är ungefär 40 procent av biljettpriserna för motsvarande sträckor med tåg. En resa Göteborg--Malmö kostar exempelvis 107 kronor med andraklasståg medan det med buss kostar 44 kronor. Biljetterna för sträckan Göteborg—-Stockholm kostar 157 kronor respektive 70 kronor. Det måste i ett läge som det nuvarande vara särskilt angeläget att pröva om dessa förhållanden. Med hänsyn till de inskränkningar som den privata bilismen får vidkännas föreställer jag mig att dessa trafikresurser mer än väl kommer att behövas inom den kollektiva trafiken på det lokala planet. Jag tror att vi utan någon som helst olägenhet kan vara utan denna långväga busstrafik. Jag ber med dessa kommentarer än en gång att få tacka för svaret på min enkla fråga.
Fru talman! Herr Henmark har frågat om jag är beredd att som åtgärd i energibesparande syfte omedelbart inskränka på helgdagsöppethållning i butiker och varuhus. Regeringen har beslutat förbereda elransonering. Ransoneringen kommer att träda i kraft successivt för olika förbrukarkategorier under första kvartalet 1974. Redan i början av januari kan förbud mot användning av elenergi för vissa ändamål komma att införas. En särskild nämnd kommer att tillsättas med uppgift att genomföra ransoneringen. Elransoneringsnämnden har att utforma ransoneringen så att en tillfredsställande besparing kan uppnås på lämpligaste sätt. Jag vill inte utesluta att elransoneringsnämnden kan komma att fatta beslut om åtgärder för att spara elenergi som kan komma att påverka öppethållandet i butiker och varuhus.
Fru talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min enkla fråga. Jag finner att svaret i sin helhet är positivt. Man räknar tydligen med att det kan bli ett förbud mot visst öppethållande i butiker och varuhus för att på det sättet spara energi. Nu var egentligen min fråga huruvida handelsministern var villig att omedelbart söka åstadkomma dessa restriktioner. Jag vet inte vad det finns för möjlighet att direkt införa förbud av detta slag, men å andra sidan är jag övertygad om att en rekommendation från regeringen i detta fall säkerligen skulle mötas med mycket stor tacksamhet av många. Som handelsministern vet förekommer det mycket skiftande inställningar till söndagsöppethållningen. De flesta skulle inte se ett förbud häremot som något slags inskränkning utan skulle tvärtom vara tacksamma för detta även om det inte genomfördes i energibesparande syfte. Att det nu föreligger ett behov av att spara energi är emellertid ytterligare ett skäl till att göra en sådan rekommendation. Jag finner således att handelsministern inte vill gå mig till mötes när det gäller att omedelbart göra en sådan inskränkning som jag efterlyst. Jag tror att man genom en sådan åtgärd skulle kunna spara rätt mycket energi, även om det givetvis är fråga om en detalj i det stora hela. Det är emellertid tillfredsställande att en inskränkning kan komma att ske, även om den genomförs något längre fram, och jag ber därför återigen att få tacka för svaret på min enkla fråga.
Fru talman! Jag vill bara upplysa herr Henmark om att det är elransoneringsnämnden som har att fatta beslut av denna typ. Elransoneringsnämnden tillsätts i morgondagens konselj och kommer redan i morgon att börja sitt arbete. Såvitt jag förstår är det ingenting som hindrar nämnden att, om den finner det erforderligt, fatta beslut som ganska omedelbart kommer att påverka öppethållandet.
Fru talman! Energikrisen har varit i annalkande sedan lång tid tillbaka, och det har också påpekats för regeringen i olika sammanhang att vi hade att motse bekymmersamma förhållanden. Då kanske man kan fråga, varför en sådan här energinämnd skall tillsättas först en vecka före jul.
Fru talman! Svaret är nästan skrattretande enkelt: Riksdagen fattade i går beslut om den lag som ger industriministern möjlighet att tillsätta denna nämnd.
Fru talman! Det är kanske den riktiga förklaringen, men varför har inte denna fråga dragits fram för riksdagen tidigare?
Fru talman! Proposition med förslag om tillsättande av denna nämnd och införande av elransoneringslagen framlades för riksdagen i mitten av november. Det var det tidigaste tillfälle då vi över huvud taget kunde göra detta, i och med att det då stod klart vad kriget i Mellanöstern skulle leda till på oljans område.

Fru talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig vad jag avser att göra för att undanröja de svårigheter som fristående återförsäljare råkat i med anledning av begränsningen av bränsleimporten. Den beräknade nedgången i tillförseln av olja är ojämnt fördelad mellan olika företag. I detta läge har det viktigaste varit att säkra fortsatta leveranser till de konsumenter vilkas ordinarie leverantörer ej längre kan leverera olja. Detta sker nu efter överenskommelse med oljebolagen genom ett fördelningskontor som organiserats inom Svenska petroleuminstitutet. I det inledande skedet av detta kontors verksamhet uppstod vissa problem vid fördelningen av oljeleverenser mellan olika slag av förbrukare. Efter ytterligare överläggningar med oljebolagen torde dessa problem nu vara lösta. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar avser att efter ansökan bevilja fristående återförsäljare dispens från tvångslagringsskyldigheten för att dessa skall kunna fortsätta leverera till sina ordinarie kunder. På så sätt får dessa företag möjlighet att fortsätta sin rörelse och tid att anpassa sin verksamhet efter de nya förhållandena. För att hålla beredskapslagrens totala omfattning oförändrad har de större oljeföretagen åtagit sig att öka sina beredskapslager med motsvarande kvantiteter.
Fru talman! Bränslekrisen har tagit sig många uttryck. Bl. a. förekommer det att oljebolagen inte längre levererar till de lokala distributörerna. Detta problems förlängning innebär att hushållen och industrierna drabbas. De hänvisas till att hos Petroleuminstitutet ansöka om tilldelning. Till en början lämnades dessutom industrierna utanför. Nu har det under hand blivit klarlagt att SPI också har ansvaret för att företagen får bränsle. Jag tackar handelsministern för svaret. Min fråga föranleddes just av det problem som de lokala återförsäljarna har råkat ut för. Att oljeleveranserna inställs är ett bekymmer för näringen som sådan, och dessutom har det en social sida, när dessa företag ställs utan arbete med endast någon dags varsel. Om oljebolagen vid reduceringen av leveranserna hade gjort en jämnare fördelning av den olja de har tillgång till, skulle de lokala återförsäljarna inte ha upplevt detta problem som lika akut. De lokala distributörerna har haft ett finmaskigt distributionsnät som gett en snabb och säker service. De har kunnat tillhandahålla varor som prismässigt hävdat sig väl gentemot de stora oljebolagens. Då kunderna nu hänvisas till de s.k. moderbolagen har dessa inte utan lång väntan möjlighet att leverera olja. Det innebär driftstopp, längre eller kortare. För dem som hos SPI ansöker om tilldelning tillkommer dessutom en fördelningsavgift. Frågeställningen är alltså: Är det inte möjligt att ge en rekommenda tion som innebär att oljebolagen känner sitt ansvar mot de återförsäljare som under lång tid varit deras underleverantörer? Då skulle man klara ett näringsproblem och garantera alla oljekunder att ej bli utan bränsle. Regeringen har ju när det gäller bränsleproblematiken blivit tagen på sängen. Det har sagts omväxlande att det är gott om olja, att det är ont om olja, att vi får tillgripa ransonering. Det har nämnts olika perioder, olika mängder osv. Tidningsuppgifterna i dag säger att sparkampanjen har blivit ett fiasko. Enligt uppgift har det i kväll i TV meddelats att Sverige dessutom missat en stor leverans av olja. Det befäster intrycket av brist på handfasthet i den här frågan. Därtill kommer att det har rått osäkerhet bland de ansvariga myndigheterna i fråga om ansvaret för oljeförsörjningen — ett förhållande som handelsministern bekräftar i sitt svar. Det kan finnas förklaringar till bristande handlingsberedskap men detta ändrar ju inte problemets omfattning. Det är angeläget att regeringen vidtar åtgärder som hjälper de aktuella småföretagen — i detta fall de lokala återförsäljarna. Det skulle göra att konsumenterna kunde få den bränsleförsörjning som är möjlig att ge. Det talas om de beredskapslager som skulle kunna få tas i anspråk. Men problemet är att de lokala distributörerna inte har haft lagringstvång. Det innebär att man inte har någonting att tillgripa. Det skulle vara välgörande om handelsministern ville ge rekommenderande anvisningar för oljebolagen så att man kunde lämna dessa lokala distributörer tilldelning.

Fru talman! Herr Hermansson har frågat industriministern om regeringen avser att förelägga nästa års riksdag förslag om förstatligande av oljehandeln. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Herr Hermansson har vidare frågat mig om regeringen avser att söka trygga landets oljeförsörjning genom långfristiga avtal med de oljeproducerande länderna. Energiförsörjningen är, som vi just nu märker, ett av det svenska samhällets nyckelområden. Starka skäl talar sålunda för en ökad medverkan från samhällets sida i energiförsörjningen. Hittills har de stora internationella oljebolagen svarat för större delen av tillförseln av olja till Sverige och distributionen till de svenska konsumenterna. Oljekrisen och utvecklingen på den internationella oljemarknaden har visat att de stora oljeföretagens dominerande inflytande har minskat. Vi kan inte lita på att de på sikt kan ansvara för vår oljeförsörjning. Med anledning av detta undersöks nu möjligheterna att mer långfristigt trygga landets försörjning av olja genom direkta förbindelser med oljeproducerande länder. När allmänna ransoneringsoch förfogandelagarna trätt i tillämpning finns de instrument som behövs för att i en krissituation reglera handeln och förbrukningen av olja inom landet. Mot denna bakgrund är ett förstatligande av den inhemska oljehandeln inte aktuellt.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Den statliga oljeutredningen föreslog som bekant redan år 1947 att oljehandeln skulle överföras till ett statligt monopolföretag. I sitt betänkande pekade utredningen bl.a. på det primära behovet ”att i tider av krig eller eljest exceptionella internationella förhållanden vår oljeförsörjning icke onödigtvis äventyras till följd av bristande balans ifråga om de fredsmässiga inköpens fördelning på olika exportområden och otillräcklig beredskapslagring”. Dessa synpunkter är ju brännande aktuella. Den sammanlagda kostnaden för inlösen och ersättningar i samband med ett förstatligande av oljehandeln uppskattades av utredningen till ca 200 miljoner kronor. Regeringen följde inte oljeutredningens förslag. Det blev inget förstatligande av oljehandeln. Det är väl en av de största politiska blundrar som regeringen har gjort sig skyldig till under efterkrigstiden. Riksdagens majoritet har också upprepade gånger avslagit kommunistiska motioner om förstatligande av oljehandeln. Om oljehandeln hade varit i statlig ägo skulle bl.a. följande fördelar nu ha kunnat noteras: 1. De stora amerikanska oljebolagen skulle inte ha spelat den dominerande roll de nu har i svensk oljepolitik. 2. Sverige skulle haft större möjligheter att självt forma sin energipolitik. 3. Det skulle ha varit lättare att sluta långsiktiga avtal med de oljeproducerande länderna. 4. Oljedistributionen skulle ha varit mera rationellt ordnad till lägre kostnader. S. Svenska folket skulle inte ha tvingats betala stora monopolvinster till de amerikanska och brittiska oljebolagen, vilka i sin tur smiter undan skatt i Sverige. Spelet om oljan är inte slut därför att det blir fred i Mellersta Östern. Samma grundläggande problem kommer att återstå. Att förstatliga oljehandeln är en nödvändig åtgärd, och ju snabbare den vidtas, desto bättre är det för landets energiförsörjning. Förstatligande av oljehandeln bör kombineras med långfristiga avtal med de oljeproducerande länderna. Detta kan ge en tryggare försörjning, och därigenom slipper man också fördyrande mellanhänder. Med ett flertal producentländer torde det vara möjligt att få sådana avtal. Redan nu bör möjligheterna härtill utnyttjas. Det är bra att regeringen nu tycks vara inställd härpå. Men regeringen förefaller att fortfarande visa tveksamhet. Redan för en månad sedan erbjöds Sverige att köpa en stor
Fru talman! Herr Hermansson har felaktig utgångspunkt för sin fråga. Det gäller inte huruvida denna affär har fullföljts eller inte, utan vad det gäller är de olika stadier som undersökningen av sådana här affärer måste genomgå. De uppgifter herr Hermansson till äventyrs har inhämtat under kvällens lopp via televisionen var bristfälliga och till vissa delar inte korrekta. Det som har ägt rum är att ett allmänt erbjudande om oljeleveranser har lämnats. Vissa frågor har ställts, vissa allmänna svar har på nytt givits och vi har återkommit med mera preciserade frågor. Skälen är många till att vi måste ha ett tillräckligt gott underlag för att veta framför allt: Kan den råolja som levereras till Sverige raffineras någonstans här i landet eller någonstans utanför Sverige där lämplig kapacitet finns? Innan vi har denna grundläggande fråga besvarad är det knappast ens möjligt att betrakta det här som en oljemängd som står till vårt förfogande. Det är de undersökningarna som fortsätter, och vi har bett att få svar på dessa och på andra frågor från den regering och det land som det gäller. Därför kan jag svara herr Hermansson att det är min avsikt att fullfölja den här affären under förutsättning att vi får sådana upplysningar att den olja som det är fråga om passar för våra behov och kan tas hit till rimliga kostnader.

Fru talman! Vad handelsministern nu sade tycker jag är positivt, och jag hoppas att regeringen med all kraft fullföljer möjligheterna att sluta sådana här långsiktiga avtal med de oljeproducerande länderna. Men det beklagliga är ju att man från irakisk sida har tyckt sig veta att man stött på likgiltighet och ointresse från den svenska regeringens sida. Det är väldigt viktigt, tror jag, att den inställningen kan undanröjas genom snabba och beslutsamma åtgärder från regeringens sida. Andra länder har ju varit litet snabbare. Jag vill erinra om att det i dag meddelas att en finländsk delegation återvänt från besök i Kuwait och Saudiarabien och tydligen har nått mycket positiva resultat när det gäller ytterligare att förbättra Finlands oljeförsörjning. Jag tror alltså att regeringen snabbt bör se till att en delegation kan åka till Irak för att närmare undersöka bl.a. de frågor som handelsministern själv här nämnde. Det torde vara nödvändigt i den situation som råder att Sverige visar ett positivt intresse när det kommer erbjudanden av den här typen. Sedan beklagar jag att handelsministern och regeringen tydligen inte avser att till nästa års riksdag lägga fram förslag om förstatligande av oljehandeln. Det finns en rad skäl härvidlag som jag redan har anfört. Men så finns också skatteskälet. De stora oljebolagen gör nu fantastiska vinster. De har länge varit stora, men de redovisas inte i Sverige. För inkomståret 1972 hade nio stora oljebolag inte en krona i taxering till statlig inkomstskatt. Ett enda bolag, det minsta, redovisade inkomster vid taxeringen. Det är skandalösa förhållanden, där skattesmiteri i stor skala förekommer år efter år. Riksdagen begärde 1970 en utredning, men den är ännu inte tillsatt. Även den frågan bör man snabbt göra något åt.
Fru talman! Vi skall agera så snabbt som möjligt för att åstadkomma den inleverans av olja till Sverige som vi här kan förfoga över. Det är riktigt att Finland tydligen är på väg att sluta avtal om leveranser av råolja. Men jag tror att herr Hermansson inser den skillnad som där föreligger — han har själv gjort detta ganska klart. Finland har väsentligt större raffinaderikapacitet än Sverige. Där ligger vårt grundläggande problem i dag, när det gäller leveranser av råvara direkt från de oljeproducerande länderna. Har vi tillräcklig kapacitet för att raffinera? I dag kör våra raffinaderier för fullt, och det är svårt att veta hur mycket vi kan stoppa in i dem ytterligare. Därför är det min mening att raffinaderikapaciteten inom Sveriges gränser måste byggas ut så snabbt som möjligt, och att statlig aktivitet och statligt engagemang är nödvändiga för att så skall kunna ske.

Fru talman! Det där sista som handelsministern nämnde är säkerligen helt nödvändigt, men jag tror att man måste gå ett steg längre än vad handelsministern var beredd att göra. Det är helt klart, att om vi tidigare hade förstatligat oljehandeln i Sverige, så hade vi troligen nu också haft ett bättre läge när det gäller vår kapacitet att raffinera olja, och det tycker jag är ytterligare ett argument för att regeringen borde överväga hela frågan om förstatligande av oljehandeln.

Fru talman! Herr Wirmark har frågat utrikesministern om regeringen är villig att ytterligare höja kvoten för flyktingar från Chile. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Svenska regeringen erbjöd sig redan några dagar efter statskuppen i Chile att i en första omgång ge 200 politiska flyktingar därifrån en fristad här i landet. Regeringen har därefter vidgat ramen för erbjudandet till att omfatta 600 flyktingar. Hittills har Sverige tagit emot drygt 500 flyktingar från Chile. Härigenom har Sverige tagit ansvar för ett mycket stort antal av de flyktingar som tillåtits lämna Chile. Vi är beredda att överväga en ytterligare höjning av kvoten. Jag förutsätter emellertid att även de övriga länder till vilka FN:s flyktingkommissarie har vädjat om hjälp tar på sig en större del av ansvaret för Chileflyktingarna.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Något egentligt besked har jag ju inte fått; svaret innebär bara att regeringen är beredd att överväga en höjning av kvoten. Det är alltså inte något löfte, bara ett löfte att överväga. Men jag hoppas ändå att en höjning av kvoten snart kommer att ske, så att svenska ambassaden kan fortsätta att ta emot de människor som också i dessa dagar söker svenskt beskydd. Förföljelserna och terrorn fortsätter nämligen mot personer i förtroendebefattning i de partier och organisationer som aktivt stödde Allende. Förföljelserna går nu ner på regional och lokal nivå. Vi bör vara beredda att ta emot flera av dem som önskar komma under flyktingkommissariens beskydd men som ännu inte vågat registrera sig. Det finns många personer som av familjeskäl vill komma till Sverige för att förena sig med de familjemedlemmar som redan kommit hit. Det gäller bl.a. flyktingar från Uruguay, av vilka vi redan tagit emot en del. Fru talman! Utvisningen av ambassadör Edelstam får inte leda till att de svenska insatserna för flyktingarna i Chile mattas av. Den nuvarande kvoten bör därför höjas väsentligt, och arbetet får inte hämmas av något numerärt kritstreck. Det viktiga är att vi snabbt erbjuder en fristad åt dem som önskar komma till Sverige. Vi får räkna med att antalet kan stiga med flera hundra. Därför bör vi också tillåta ett sådant antal för att värdigt fullfölja den humanitära insats som påbörjats i Chile. Sveriges exempel har redan påverkat andra stater. Inte minst därför är det viktigt att vi inte tvekar att slutföra detta på ett sätt som gör att vi inte tvingas neka hjälp till dem som räknat med vårt beskydd och med vår villighet att bistå. Statsrådet har inte angett vilken ny kvot regeringen kommer att överväga. Blir det 800 900 eller 1 000? Vad är anledningen till att statsrådet i dag inte vill ange någon ny siffra? Är den nivå jag angett på något sätt onaturlig?

Fru talman! Statskuppen i Chile ägde rum den 11 september, och redan några dagar efter kuppen erbjöd sig Sverige att i en första omgång ta emot 200 politiska flyktingar. Därefter har kvoten höjts i två omgångar, först till 500 — det var den 26 oktober — och sedan till 600 den 23 november. Jag tycker att den utveckling som jag helt kort skisserat visar att den verksamhet vi hittills bedrivit inte har hämmats av några numerära kritstreck, som herr Wirmark uttryckte det. Jag förutsätter att vi även i fortsättningen kommer att jobba för att på bästa sätt ta vårt ansvar. När den här frågan diskuterades tidigare i riksdagen sade förre utrikesministern att det inte var lämpligt, så länge förhandlingar pågick med de olika länder som flyktingkommissarien vänt sig till, att exakt ange siffror på kvoter. Sverige har jämfört med andra länder påtagit sig ett stort ansvar. Ungefär 1 000 flyktingar har lämnat Chile, och vi har i Sverige tagit emot över 500. Det är många andra länder som har erbjudit sig att ta emot flyktingar, en del har angett kvoter, andra har förklarat att de hellre vill ha frihet att göra en bedömning från fall till fall. Jag delar helt den uppfattning som herr Wirmark framförde, nämligen att många av de flyktingar som nu finns i Sverige har anhöriga som det är angeläget att vi bereder en fristad här i landet.

Fru talman! Jag nämnde faran för ett kritstreck som kunde slå blint därför att vi nu har en kvot på 600 och redan har tagit emot över 500 flyktingar. Det är inte så många kvar tills den kvoten är fylld som för närvarande gäller. Fattas inget nytt beslut kommer ambassaden att hämmas i sitt arbete. Varje dag strömmar det till nya personer som söker svenskt beskydd. Nu är statsrådet tydligen inte beredd att i dag ange någon ny kvotsiffra, men det vore bra om statsrådet klart ville säga ut att den nuvarande kvoten inte får hindra att ambassaden under sitt beskydd tar personer som ber om vårt beskydd och som i övrigt fyller alla rimliga villkor för att bli mottagna. Likaså vore det bra att få fastslaget att kvotsiffran inte får hindra oss att ta hand om ytterligare personer ur det tiotal läger som flyktingkommissarien nu har i Chile. Jag vill tacka för beskedet om återförening av familjer. Det var välkommet. Det finns ett antal personer som väntar. Med det tryck som råder på ambassaden i Chile är det viktigt att den kan känna att den har frihet att arbeta efter de linjer som jag har angivit. Det enklaste skulle givetvis vara om regeringen klart höjde kvoten upp till någon av de siffror jag nämnde. Alla som har haft kontakt med situationen i Chile vet att en sådan siffra — 900 eller 1 000 — ingalunda är för hög. En sådan kvot kommer snabbt att fyllas.
Fru talman! Regeringen har i den här frågan nära kontakter med såväl flyktingkommissariatet som den svenska ambassaden nere i Chile. Beslut om höjningar av kvoten fattas på grundval av en fortlöpande, i det närmaste daglig, kontakt. Jag tycker att Sveriges agerande tidigare gör att herr Wirmarks oro är obefogad. De beslut som har fattats har fattats mycket snabbt liksom i andra tidigare fall när vi har tagit emot flyktingar — t.ex. de polska judarna. En bedömning av kvoten görs på grundval av informationer i ständig kontakt med vår ambassad och med flyktingkommissarien.
Fru talman! Till det vill jag bara säga att jag bygger mina reaktioner på samtal nere i Santiago med representanter för ambassaden, som mycket klart gav uttryck åt de stämningar jag har förmedlat här.

Fru talman! Herr Romanus har frågat mig om det genom regeringens Nr 157 försorg pågår eller planeras någon utredning av frågan om lagstiftning Torsdagen den mot könsdiskriminering, framför allt inom arbetslivet, och om därvid 13 december 1973 beaktas utländska erfarenheter. Det primära är att vidta konkreta åtgärder för att lösa de jämställdhetsproblem som finns inom arbetslivet. Med denna utgångspunkt har regeringen tillsatt delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, och som bekant har delegationen redan lagt fram vissa konkreta förslag som prövas i årets budgetarbete. De erfarenheter som vinns genom konkreta åtgärder av olika slag sammanställda med utländska erfarenheter får visa huruvida frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering bör aktualiseras.

Fru talman! Den 15 november i år behandlade riksdagen frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor med utgångspunkt i inrikesutskottets betänkande nr 34. Där behandlades bl.a. frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, som folkpartiet i år liksom flera år tidigare har tagit upp i en partimotion. I den debatten frågade jag statsrådet Leijon om delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor har studerat frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering, om den har tagit del av utländska erfarenheter eller om den kommer att ta upp frågan. Av någon anledning som jag inte känner till fick jag inget svar av statsrådet Leijon då. I stället uppmanades jag av inrikesutskottets talesman, herr Fagerlund, att återkomma med en interpellation. Det är bakgrunden till min fråga i dag. Jag tackar för att jag nu har fått svar, även om jag inte riktigt kan förstå varför det inte kunde ha lämnats direkt den 15 november med tanke på dess ytterst obetydliga innehåll. Är resultaten av de konkreta åtgärder som man hittills har vidtagit verkligen så uppmuntrande att man kan låta frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering vila ytterligare? Och hur länge är det tänkt att man skall avvakta innan man aktualiserar frågan om lagstiftning på detta område? Det har ju ändå gjorts erfarenheter utomlands. Skall man tolka den sista meningen i svaret så att ni inom regeringen på något sätt studerar erfarenheterna av lagstiftning mot könsdiskriminering? Varför kan inte statsrådet i så fall säga det? Studerar ni erfarenheterna eller gör ni det inte? Är det nödvändigt att uttrycka sig på det här tillkrånglade sättet? Sedan frågade jag också om köndiskriminering i de statliga bolagen. Eftersom det finns statliga bolag inom flera departement ställde jag den här frågan också till fru Leijon, men den har lämnats över till industriministern, och det tog tydligen så lång tid att jag inte får något svar på den frågan. Är det verkligen så illa ställt med kommunikationerna inom regeringen att en fråga som ställs i tid inte skall kunna besvaras i tid? Frågan är så enkel att jag upprepar den som en följdfråga till frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering. Frågan är alltså: Kan vi i avvaktan på en lagstiftning mot könsdiskriminering som gäller alla företag — jag är övertygad om att den kommer, liksom lagen om anställnings 203 trygghet kom efter många års liberala framstötar i riksdagen — åtminstone lita på att de statliga företagen upphör med sin könsdiskriminering? Och vad kommer regeringen att göra för att uppnå ett sådant resultat?

Fru talman! Herr Romanus ställer en enkel fråga som jag inte skall besvara. Herr Romanus får väl fortsätta och någon gång ställa en enkel fråga om kommunikationerna inom regeringen. Till sakfrågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering: Herr Romanus frågar om resultaten är så bra hittills att vi kan låta bli att lagstifta. De resultat som delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor hittills kan redovisa är naturligtvis inte särskilt omfattande med tanke på att delegationen har jobbat knappt ett år. Delegationen har tagit upp principfrågan om bl.a. specialinriktade åtgärder mot kvinnorna på arbetsmarknaden med tanke på de speciella svårigheter som kvinnorna möter. En generell lagstiftning mot könsdiskriminering skulle såvitt jag förstår göra det svårt att pröva den typ av åtgärder som delegationen nu arbetar med. Delegationen är naturligtvis intresserad av alla åtgärder som vidtas i Sverige och på andra håll och som gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Därför samlar naturligtvis delegationen in uppgifter om den lagstiftning som finns, bl.a. i Amerika och i Storbritannien.

Fru talman! Äntligen, äntligen ett konkret besked! Jag har diskuterat den här frågan i riksdagen under minst tre år, och det är första gången som någon från den socialdemokratiska sidan har givit ett enda konkret besked, nämligen att man nu har börjat att samla uppgifter om lagstiftning utomlands. Jag kan inte inse varför detta inte kunde stått i det första svaret, men jag tackar ändå för beskedet. Det går inte fort — den här lagstiftningen har funnits sedan 1964, men man får vara tacksam för det lilla. Jag ber att få uttrycka min glädje över att man nu har kommit så långt att man har börjat samla uppgifter om lagstiftning. Man kanske också så småningom kan börja se på erfarenheterna av hur lagstiftningen fungerar. I så fall kommer jag givetvis att bli ännu gladare. Jag tror inte att statsrådet Leijon har rätt i att en lagstiftning mot könsdiskriminering behöver utformas så att den försvårar åtgärder av den typ som delegationen nu är inne på. Det är väl en sak som ni kan undersöka. Jag frågade naturligtvis inte om erfarenheterna av vad delegationen har gjort. Arbetet för jämlikhet mellan män och kvinnor började ju inte med delegationens tillkomst. Erfarenheterna över huvud taget av hur segt det går att skapa jämlikhet leder i varje fall mig till den klara slutsatsen att här behövs lagstiftning. Det är uppenbart, att det är befogat att ställa en fråga om kommunikationerna inom regeringen. Men de statliga företagen hör ju också till arbetsmarknaden. Kan inte statsrådet Leijon, som ändå är regeringens representant här i dag, ge oss en garanti för att de statliga bolagen skall sluta med könsdiskriminering? Innebär inte inrikesutskottets uttalande i betänkandet 34 en garanti för detta? Om det inte gör det, är det oroande.

Fru talman! Herr Romanus sade att det går segt med jämställdheten mellan män och kvinnor. Inte heller jag tycker att hastigheten är den önskvärda. Men om man jämför det svenska samhället med andra länder, där man bl.a. använt sig av lagstiftning, måste väl ändå också herr Romanus instämma i att vi trots allt har kommit betydligt längre här i landet. Jag tror att man framför allt löser dessa problem genom att gå in med konkreta förslag till åtgärder för att positivt och aktivt verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det räcker inte med att motverka en diskriminering. Det är de positiva, de aktiva åtgärderna man når resultat med. Det är på det sättet som delegationen har börjat arbeta, och jag tror att det är ett riktigt sätt att arbeta på. Det är självklart att de här frågorna inte har aktualiserats i och med delegationen. Men jag tror att arbetet tidigare bl.a. från arbetsmarknadsmyndigheternas sida, som också varit inriktat på konkreta praktiska åtgärder, i längden visar sig vara den riktiga vägen att gå.
Fru talman! Om man jämför med andra länder kan man naturligtvis finna att situationen är ännu sämre där. Jag tror inte att det i så fall beror på att man i de länderna har lagstiftning mot könsdiskriminering, och det kanske statsrådet inte menade heller. Men jag vänder mig mot talet om, att det viktigaste är konkreta åtgärder och inte lagstiftning. Lagstiftning är väl en konkret åtgärd? De människor i USA t.ex., som har fått ut stora skadestånd från företag som har bedrivit könsdiskriminering, tycker nog att det är väldigt konkret. Jag menar inte att det räcker med lagstiftningsåtgärder. Men man kan väl arbeta parallellt med både åtgärder av den typ ni nu håller på med och med lagstiftning? Lagstiftning om anställningsskydd t.ex., som nu är beslutad, är ju en konkret åtgärd. En lagstiftning mot könsdiskriminering skulle vara en åtgärd av principiellt samma typ. Det skulle vara att inskränka § 32 — för att uttrycka sig litet populärt politiskt — på ytterligare en front. För här gäller det arbetsgivarens rätt att fritt antaga arbetskraft, och den rätten skulle inskränkas om man inte fick tillämpa könsdiskriminering. Jag förstår fortfarande inte varför ni inte vill pröva också den metoden.

Herr talman! Försvarsutskottet tog i slutet av oktober på sig att göra en särskild granskning av den militära underrättelsetjänsten. Skälet var att den s.k. IB-debatten hade rest många frågetecken, av vilka flera — men inte alla — gällde utskottets ansvarsområde. Vi har på de första sidorna i betänkandet angivit de frågor som debatten i huvudsak har kretsat kring och pekat på de sex frågor som vi har ansett falla inom försvarsutskottets kompetensområde. Arbetet blev en sorts underrättelseverksamhet, och det passar bra att beskriva arbetet i sådana termer. Utskottet hade att inhämta, samla och värdera informationer om underrättelsetjänsten, och det blev ganska snart klart att det också fanns anledning att delge riksdagen vissa resultat och förslag. Som framgår av avsnittet ”Arbetets bedrivande” i vårt betänkande har det varit en mycket intensiv arbetsperiod. Vi har haft 11 utskottssammanträden med 11 utskottsutfrågningar. Därtill har det förstärkta presidiet haft 13 sammanträden och i samband med dessa har en rad personer hörts. Medlemmar av utskottet har gjort studiebesök på rikspolisstyrelsen och försvarsstabens säkerhetsavdelning samt hos försvarsstabens särskilda byrå, främst för att granska befintliga register. Utskottets jurister, kanslichef Styrbjörn Lindow och hovrättslagman Karl-Erik Skarvall, har på utskottets uppdrag hört ett stort antal personer. Dessa förhör har sedan rapporterats till utskottet. Utskottet har också haft att gå igenom en hel del skriftligt material av betydelse för granskningen. Jag vill särskilt framhålla att det inte har rests några hinder när det gällt att tillhandahålla utskottet underlag för dess granskning. Det framgår av betänkandet hur den inhämtande verksamheten gick till. Det gällde att snabbt få informationer inom betydelsefulla frågekomplex, helst också informationer i samma avseende från olika håll, så att man kunde göra jämförelser och i vissa fall ställa kompletterande frågor till olika uppgiftslämnare. Hela tiden blev det nödvändigt att göra prioriteringar för att hinna inhämta så mycket som möjligt på områden där underlaget behövde kompletteras. Prioriteringar gjorde att utskottet inte hann med att djupgranska verksamheten före 1970, dvs. före det gränsdragningen år 1969 skedde mellan polisen och den militära underrättelsetjänsten. En sådan granskning måste vara mycket tidskrävande. Man kan naturligtvis diskutera hur mycket man bör utreda av det som varit. Inrikesavdelningen inom särskilda byrån upphörde ju i och med att säkerhetspolisen övertog inrikesavdelningens uppgifter. Tyvärr kvarstår efter de sista förhören som utskottets sekreterare höll och sedan rapporterade till utskottet, återgivna i betänkandet, enligt Ivar Virgins och mitt bedömande en viss oklarhet i fråga om kontakt mellan särskilda byråns personal och socialdemokratiska partiet. Vi har dock icke anledning tro annat än att fortsatt utredning skapar full klarhet även i denna del. Enligt vår mening finns det också anledning titta på om rutinen i säkerhetsärendenas handläggning följts av regeringen och om rutinerna är ändamålsenliga. När vi inte lyckades få in skrivningen om detta i betänkandet avgav vi det särskilda yttrande som åtföljer betänkandet. Under arbetet med att värdera materialet stod det klart att utskottet inte borde slå fast att den eller den påstådda gärningen ägt rum eller inte hade ägt rum. Sådana påståenden är eller kan bli föremål för behandling av rättsvårdande organ, och det vore olyckligt om uttalanden av riksdagen skulle påverka sådan behandling i laga ordning. All den information som försvarsutskottet hämtade in utnyttjades i stället som underlag för bedömning av vissa centrala frågor, centrala för riksdagen och centrala för debatten. Efter detta, herr talman skall jag säga något om vad försvarsutskottet — enhälligt — har kommit fram till. Vi har funnit att vårt land behöver både en underrättelsetjänst och en säkerhetstjänst så länge vi vill ha ett meningsfullt försvar. Vi har också funnit att i underrättelsetjänsten måste ingå en särskild organisation för aktiv inhämtning av det slag som försvarsstabens särskilda byrå representerar. Vi har formulerat några allmänna krav som vi tycker att man måste ställa på en sådan verksamhet. Vi har gått igenom de kontakter med andra länders underrättelseorganisationer som finns och vi har konstaterat att underrättelsetjänsten inte bedrivs på ett sätt som strider mot vår alliansfria utrikespolitik. Vi har också kunnat konstatera att det inte finns någon hemlig budget för särskilda byrån, dvs. att den militära underrättelsetjänsten endast arbetat med pengar som har anvisats av riksdag och regering på vanligt sätt. Vi har särskilt noga, för tiden efter 1969, gått igenom de allvarliga påståenden som gjorts om att den hemliga underrättelsetjänsten på något sätt har bedrivit partipolitik för socialdemokratiska partiets räkning. Vi har inte funnit något stöd för de påståendena. För tiden efter 1969 är vi säkra på att det inte har skett, för tiden dessförinnan har vår granskning inte gett något stöd för sådana påståenden, men vi har inte heller kunnat bedriva granskningen så ingående att alla påståenden i sådan riktning kunnat kategoriskt vederläggas. När det gäller gränsdragningen år 1969 mellan polisen och den militära underrättelsetjänsten så tilldrar sig ju en viss person, Gunnar Ekberg, särskilt intresse. De uppgifter som särskilda byrån fick in från honom lämnades vidare till polisen. Vi har hört rikspolischefen flera gånger i den här delen och vi har bett om en sammanfattning av vad polisen har fått ut av uppgifterna. Den sammanfattningen finns med som bilaga till betänkandet. Självfallet tar utskottet inte på sig att garantera att rikspolisstyrelsen i varje avseende har värderat uppgifterna på rätt sätt. Däremot anser vi att riksdagen inte har anledning att räkna med annat än att det som står i bilaga 3 — som utskottet har fått av rikspolisstyrelsen och som belyser uppgifternas art — i allt väsentligt är korrekt. När det sedan gäller registren hos rikspolisstyrelsen och försvarsstabens säkerhetsavdelning och hos särskilda byrån så har utskottet kunnat konstatera att registren inte har karaktären av åsiktsregister. Det har varit naturligt för utskottet att utnyttja all den information man har fått vid granskningen till att fundera över om det finns behov av några åtgärder. Det anser vi. I ett särskilt avsnitt i betänkandet behandlas den hemliga underrättelsetjänsten i fortsättningen, och i denna del gör utskottet ett drygt 10-tal påpekanden att beaktas i den framtida verksamheten. Utgångspunkten var de allmänna krav som utskottet ansåg borde ställas på en verksamhet av det slag som försvarsstabens särskilda byrå svarar för. Vi fann då till en början att det krävs en fastare inriktning av verksamheten. Självfallet måste det ansvariga statsrådet kunna ge muntliga direktiv för verksamheten, men viktiga föreskrifter av regeringen, sådana som t.ex. gavs 1969 om gränsdragningen mot polisens verksamhetsområde, bör enligt min mening meddelas skriftligen. En instruktion för verksamheten, liknande den hemliga instruktion som finns för försvarets radioanstalt, borde vara motiverad. När det gäller sekretessen har utskottet kommit med en rad synpunkter. Att Sverige har en underrättelseverksamhet av det här slaget och vem som under ÖB är chef för den, det tycker vi måste vara känt i fortsättningen. Det finns nackdelar med en sekretess så djup som den vi har haft här. Å andra sidan gäller det enligt utskottets mening att verkligen slå vakt om den sekretess som måste finnas. Det är inte enbart fördelar med att ha en öppen chef för den särskilda underrättelseverksamheten, men vi anser att fördelarna är större än nackdelarna. Utskottet pekar på en rad frågor beträffande personalen och menar att förbättringar är motiverade av sekretesskäl, effektivitetsskäl, personalvårdsskäl m.m. Det gäller bl.a. rekrytering och utbildning och de medel som måste stå till förfogande när ett anställningsförhållande skall avvecklas. Den som känner sig illa behandlad när hon eller han lämnar en anställning vid särskilda byrån är nämligen en säkerhetsrisk och ett eftertraktat objekt för sådana som har intresse av att hindra den svenska underrättelseverksamheten. Personalfrågorna är alltså mycket viktiga. Frågan om insyn och kontroll är också mycket viktig. Även om det är angeläget att slå fast att det är regeringen som har det konstitutionella ansvaret för underrättelsetjänstens bedrivande, tycker många liksom jag att någon form av parlamentarisk insyn är motiverad när det gäller underrättelsetjänstens inriktning. Utskottet kan tänka sig olika lösningar på den punkten. Närmast aktuellt var det för utskottet att ta sig en funderare på om en eventuell lekmannastyrelse för försvarsstaben bör ges sådana uppgifter. Utskottet lämnar också synpunkter beträffande medelsförvaltningen och den ekonomiska kontrollen och går sedan in på försvarets engagemang i Öst Ekonomiska Byrån. Jag har hört frågan varför det inte också finns en Väst Ekonomisk Byrå, och svaret är lätt att ge. Det är så väldigt mycket lättare att få informationer, sammanställningar och statistik beträffande de länder som har öppna samhällsskick att man inte har behövt en motsvarande organisation. När den här stiftelsen kom till var det ett viktigt skäl att man ville underlätta och förbättra vårt handelsutbyte österut. Öst Ekonomiska Byrån finns, och den skall naturligtvis vid behov utnyttjas av försvaret lika väl som av andra statliga myndigheter och av näringslivet. Den är ett fackorgan som inte ingår i det militära försvaret, den är inte i första hand ett försvarsintresse och den bör inte vara organisatoriskt knuten till försvaret. Det har vi konstaterat i vårt betänkande. Herr talman! Alla punkter som utskottet har redovisat när det gäller den särskilda underrättelseavdelningen i fortsättningen bör enligt vår mening studeras mera ingående än det har varit möjligt för utskottet. Det är dock regeringens sak att bestämma hur det skall gå till.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

Herr talman! Det är mindre otacksamt än det kan synas att här och nu få gå in i den s.k. IB-debatten. Försvarsutskottets ordförande, herr Petersson i Gäddvik, har presenterat utskottets betänkande så utförligt som kan önskas. Själva den funktion som debatten gäller har inte ifrågasatts av någon som inser att vi måste grunda vår alliansfria utrikespolitik på ett försvar. Det är verkligen mycket värdefullt att alla inser att ett värnpliktsförsvar som vårt — vilket i sin tur är omistligt på grund av förhållandet mellan folkmängd, yta och politisk ambition — är otänkbart utan ett väl fungerande förvarningssystem. Av dessa anledningar — att presentation och grundmotivering är avklarade — är det överflödigt att ytterligare direkt lägga ut texten om utskottsbetänkandet och att understryka betydelsen av den försvarsfunktion som det behandlar. Jag kan därför mera anknyta mina kommentarer till den allmänna debatt, som gäller IB-affären i lika hög grad som försvarsstabens särskilda byrå. I det som i debatten kallas IB-affären har framskymtat att denna är ett led i ett vidare sammanhang, och jag är böjd att i långa stycken hålla med dem som för sådana synpunkter till torgs. Vi lever i en tid som är fylld av svårbemästrade problem. Det är inte lätt att på de svårare politiska frågorna finna lösningar som tilltalar ett stort flertal medborgare. Tiden är som en följd därav fylld av oro. Många hyser ängslan för att förgången aristokrati och tynande plutokrati skall efterföljas av meritokrati i förening med byråkrati. Centralstyrning och korporativism är också beteckningar som används vid beskrivning av skräckvisioner. Det finns all anledning att ta denna oro på allvar och att se upp med tendenser som kan leda utvecklingen i fruktad riktning. Samtidigt finns i tiden något annat som det också är all anledning att se upp med; något som jag skulle vilja beteckna som kringflytande fragment av en svensk McCarthyism, än så länge utan en materialiserad Joe McCarthy och utan bestämd inriktning. Företeelsen tar ofta form av ett elakt huggande mot dem som har att ombesörja samhällsfunktionerna. Av dem som har att bära svåra samhällfunktioner tas utan förbarmande heder och ära. Också mot detta hot finns all anledning att vara observant. Tyvärr är det inte alla gånger så lätt att veta vad som är vilket. Ärlig oro kan mötas med kallsinne om lyhördheten inte är tillräcklig, och allmän destruktivitet kan omvänt ges för stort spelrum. I IB-affären har båda de tendenser som jag här försökt skissera och båda de mönster som jag senast antydde funnits med. En hel del reaktioner som utlösts av den s.k. IB-affären har förundrat och kanske skakat mig litet. Att en försvarsfunktion som denna, som tidigare bara omnämnts i allmänna ordalag, tett sig litet betänklig när den dragits fram i halvdager, kanske inte är så märkligt. Men den ringa tilltro, som kommit till uttryck på sina håll, till politikers redbara vilja att klara upp eventuella brister, har milt sagt känts en aning påfrestande. Den allmänna atmosfär som omgett frågan och försvarsutskottets arbete med densamma har därför knappast kunnat upplevas som särskilt stimulerande. Försvarsutskottet har vid sin granskning ändå försökt ta ett konstruktivt grepp på problemen genom att först granska den militära underrättelseverksamheten, särskilt dess hemliga del, och därvid pröva om uppställda krav har uppfyllts. Den uppfattning som anmälts om underrättelsetjänsten i framtiden har växt fram ur denna granskning. Det är väl i sak ett ganska belysande material som har lagts fram för riksdagens bedömande, och även en hel del av rönen bakom detta kan måhända komma till nytta i den följande debatten. I föregående diskussioner har tyvärr sakskäl vägt för lätt. Tro har fått väga tyngre än vetande. Fragment av en allmän förtroendekris har kunnat slå rot i IB-affärens jordmån. Det är en händelse som ser ut som en tanke att försvarsutskottets IB-betänkande lades på den svenska riksdagens bord samma dag som danskarna gick till ett för demokratin kritiskt nyval. Det genomförda granskningsarbetet har varit mycket lärorikt. Fråga är väl om inte en god del av grunden till eftersträvad förstärkt parlamentarisk kontroll lagts just genom den upplärning som har kommit ett inte ringa antal riksdagsmän till del. Insikter har funnits även tidigare, men de har varit av allmännare natur. En ganska naturlig omständighet kom försvarsutskottets ledamöter att inledningsvis framstå som aningslöst omedvetna om vad som var på gång. När den första utlösande artikeln publicerades störtade sig naturligtvis massmedia över mer eller mindre kända försvarspolitiker med frågor. Var det då så egendomligt om en och annan, som stod mitt uppe i andra problem och i hastigheten inte var så klar över var sekretessgränsen gick, valde att säga att ”det här vet jag ingenting om”? Själv var jag i den tacksammare situationen att jag fick höra ”nyheten” strax innan jag satte mig på tåget och nåddes inte av några frågor förrän påföljande morgon. Jag tror därför att jag kunde ge de tre tidningar som hörde av sig ett genomtänkt svar. Jag redogjorde för våra försvarspolitiska förvarningsanordningar i form av det diplomatiska insamlandet av fakta, för övervakningen av kuster och luftrum genom radar och radioavlyssning och sade att därutöver ”ett antal människor” var verksamma med att inhämta information på annat sätt. Två av tidningarna, Folket och Arbetet, redovisade vad jag hade sagt. I den tredje kom jag in under rubriken ”visste ingenting”. Och visst var jag liksom de flesta ovetande om beteckningen IB och vissa händelser som då påstods ha ägt rum, så rubriken ”visste ingenting” var väl, om än hårt pressad, dock inte helt gripen ur luften. Den här frågan har lärt mig att även vi vardagspolitikens dagsverkskarlar måste hålla reda på rubrikorden, men den har också lärt mig klarare inse att samhällsinformationen har allvarliga brister. Uttalanden i den påföljande debatten, även av personer med hög status, har i alldeles för stor utsträckning byggt på felaktig information. Vi försvarspolitiker på utskottsnivå har kanske i vår iver att rätta till de intryck av omedvetenhet som de första rubrikerna förmedlade gett ett överdrivet intryck i motsatt riktning. Det har naturligtvis med denna fråga varit som med andra som ett utskott har att handlägga. Huvuddragen känner man till men inte detaljerna. Ger försvarsutskottet, för att göra en jämförelse, grönt ljus för anskaffande av en ny luftvärnsrobot, betyder det inte att ledamöterna känner till allt om denna. Vad som har inhämtats är så pass goda informationer att robotens inlemmande i svenskt försvar kan bejakas. I IB-affärens höstfas kom partiledarna vid sin överläggning fram till att försvarsutskottet var bäst skickat att genomlysa verksamheten. Det kanske kan verka förmätet av den som varit engagerad i detta arbete att hävda det, men i sak hade de rätt, eftersom försvarsutskottet hade bakgrundsinformationen och kunde se frågan i sitt sammanhang. Kritiken mot arrangemanget byggde på den begränsade tilltro till utskottets engagemang i frågan som ursprungligen var orsakad av de missvisande uppgifter som jag här har nämnt. Nu har det som kallas IB-affären ytterligare en sida, som många funnit allra allvarligast. Det är allt som har samband med arresteringen av FiB/Kulturfrontjournalisterna och ingripandet mot deras arbetsplats. Detta ligger inte inom försvarsutskottets granskningsområde men kan inte helt förbigås i denna debatt. Uppenbart måste vara att det är otillåtet att avslöja försvarshemligheter som exempelvis den om vilka koder som vår radioavlyssning kan tolka. Att avslöjandet ges allmän spridning genom publicering i en tidning kan inte få ge frisedel. Lika uppenbart måste vara att det fria ordet och uppgiftslämnares okränkbarhet måste värnas. Vi måste ha en lagstiftning som förhindrar missbruk från de makters sida som har att vaka över lag och ordning. I detta avseende inleddes ju omedelbart undersökningar inom justitiedepartementet. Inte minst tryckfrihetsaspekterna torde efter inledande utredning komma att prövas i ett vidare sammanhang. Med stöd av min allmänna utredningserfarenhet har jag blivit alltmera övertygad om att en enda kommission, som hade haft att greppa såväl över underrättelseverksamheten inklusive kontrollen av denna som över rättsvårdsoch tryckfrihetsaspekterna, hade varit en orimlig arbetsmetod. Omfånget skulle ha blivit för stort. Det ligger ett ganska hårt arbete bakom det utskottsbetänkande som nu är föremål för kammarens behandling. Naturligtvis saknar inte betänkandet brister, men jag bör vara den siste att ange tidsbristen som orsak härtill, då jag som förslagsställare till den tillämpade arbetsordningen i hög grad är medansvarig för den arbetssituation som har förelegat. Vi har som inslag i försvarsutskottets arbete en metod som vi kallar för återkoppling. Den innebär att vi, i mån av tid, i efterhand tar upp och granskar saker som vi tidigare har tillstyrkt medel till. Vi ser med andra ord efter hur det har blivit med det som vi tidigare har behandlat. Självfallet skulle IB-affären med den uppmärksamhet som den har väckt ha blivit föremål för sådan behandling också partiledarnas ställningstagande förutan. Nu blev det fråga om mer än en vanlig återkoppling. När vi började vårt arbete under hösten var det dock oklart om, hur och i vilken form utskottets rön skulle redovisas. Det började här och var insinueras att det nog inte alls skulle bli någon ordentlig redovisning i rimlig tid, utan att frågan skulle avfärdas i stillhet bakom stängda utskottsdörrar. Det var då som jag föreslog och fick gehör för att utskottet skulle ta sikte på att få fram ett betänkande under detta år. Därmed var tidsramen — och tidsbristen — given. Jag beklagar denna tidsbrist bara i ett avseende. Tiden att granska och dra slutsatser av rikspolisstyrelsens öppna redogörelse för av förre IB-mannen Gunnar Ekberg från vissa organisationer i Göteborg inhämtade rön var för kort. I slutfasen av vårt arbete kände jag behov av tid för ytterligare en hearing med rikspolischefen. Nu var inte detta att tänka på. Vi hade helt enkelt att avgöra om bilagan skulle med eller inte. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det var rätt att ta med den. Den var en av rikspolisstyrelsen avhemligad rapport som det hade varit djupt oriktigt att återförvisa till de dolda tingen. Däremot hade utskottets egen kommentar efter önskvärd ytterligare påbyggd information kunnat göras fylligare. Därigenom skulle syftet med publiceringen måhända ha framträtt klarare. Frågor som ställts om hur stor del av materialet som återspeglar verkligt allvarliga hot skulle då ha kunnat förebyggas. Ty det är ju inte alls det som det är fråga om. Polisen har självfallet skyldighet att se upp med alla hotelser. Om sedan en hel del av hotelserna — i likhet med attentathot mot ledande politiker, för att ta ett jämförande exempel — inte är allvarligt menade, så är detta naturligtvis bara bra. Mot sättet att inhämta uppgifterna har utskottet anmält distans genom att tala om innästling. Moderaternas särskilda yttrande vill jag helst inte kommentera.

En synpunkt på utskottets engagemang i IB-frågan, utöver de redan nämnda, må avslutningsvis ges en kommentar. Det har framhållits som olämpligt att försvarsutskottet skulle ha fått granska sina egna försummelser — som det har uttryckts. Denna vinkling är fullkomligt orimlig. Försvarsutskottet har vid budgetbehandlingen ägnat denna fråga den uppmärksamhet som funktionen normalt kan anses ha krävt. Den djupdykning i problemkomplexet som nu har gjorts är något helt annat. Under några få veckor har försvarsutskottet gjort en ingående granskning av försvarets underrättelseorganisation som, om uppdraget hade anförtrotts en utredning eller kommission som inte hade haft någon erfarenhet att bygga på, skulle ha tagit betydligt längre tid i anspråk. Inget undersökningsorgan i världen skulle heller ha kunnat ge sig i kast ens med alla beskyllningar i boken om IB. Riksdagens försvarsutskott har inte ett ögonblick trott sig ha förmågan att klara ut alla anklagelser och insinuationer. Försvarsutskottets intensiva granskning av den s.k. IB organisationens funktion och verksamhet har dock, enligt vad jag vågar hävda, givit anvisningar om angelägna åtgärder och fastare utgångspunkter för fortsatt översyn, där sådan erfordras. Herr talman! Jag ber att i likhet med föregående talare få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Försvarsutskottets ordförande och vice ordförande har presenterat betänkandet och utvecklat vissa synpunkter omkring det. Jag skall understryka vissa saker och måhända också utveckla en del av synpunkterna. I försvarsutskottets betänkande lämnas en kort historik över hur den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten i vårt land vuxit fram. Historiken går tillbaka till tiden något före andra världskriget. Vidare lämnas en ganska ingående redogörelse för verksamhetens uppgifter, organisation och finansiering. Den som studerar betänkandet finner att den avgjort största delen av underrättelseverksamheten bedrives genom inhämtande av uppgifter från öppna källor. Men den grundfråga vi ställs inför är om vi utöver denna öppna verksamhet behöver ett inhämtande organ av den s.k. informationsbyråns karaktär. Svaret på den frågan är avgörande för ställningstagandena. Försvarsutskottet har svarat ett entydigt ja på denna grundfråga.

I korthet är säkerhetspolitikens mål att trygga en nationell handlingsfrihet, och riksdagen har beslutat att denna politik skall bygga på alliansfrihet i fred och syfta till neutralitet i krig. Men neutraliteten har sitt pris. Det räcker inte med i och för sig klara deklarationer angående denna politiks utformning. Tilltron till neutralitetspolitiken kräver också bl.a. ett starkt totalförsvar, vars främsta uppgift givetvis skall vara fredsbevarande. Totalförsvarets utformning syftar till en helsvensk modell och skall trygga vårt oberoende, så långt detta nu är möjligt i en värld där olika länder när det gäller ekonomi, handel m.m. blir allt mer beroende av varandra. En huvudtanke är att det militära försvaret skall bygga på en i fredstid i stort sett hemförlovad värnpliktsarmé. 1972 års försvarsbeslut innebär bl.a. — jag tycker det kan vara skäl att ta upp detta här — att vår operativa styrka på kort sikt något nedgår för att vi på längre sikt skall kunna behålla en viss handlingsfrihet i olika avseenden. Det står klart att kravet därmed skärps på en noggrann uppföljning av den säkerhetspolitiska situationens utveckling och på en allsidig underrättelsetjänst för att vi skall kunna erhålla förvarning i tid vid en eventuellt skärpt situation. Detta krav understryks ytterligare av de erfarenheter vi under den senaste tiden gjort i samband med krisen i Mellersta Östern. Vi har kunnat konstatera hur snabbt — praktiskt taget över en natt — det militärpolitiska läget kan skärpas även i Centraleuropa, vilket vi numera mer eller mindre får räkna till vårt närområde. Jag syftar på den situation som uppstod då amerikanska styrkor gick i ställning mot gränsen till Östtyskland. Vidare står det klart att den ökande rörligheten rent tekniskt i de militära dispositionerna ytterligare understryker vårt behov av att vara välinformerade. Utskottet svarar alltså ja på frågan om vi behöver en militär underrättelsetjänst av informationsbyråns karaktär. I den aktuella debatten har, som tidigare sagts, i stort sett alla varit eniga på den punkten. Men har man sagt A får man också säga B. I pressdebatten kan man här och där finna en brist på konsekvens som i varje fall har förvånat mig. Å den ena sidan säger man att verksamheten behövs, å den andra sidan säger man: ”Häv alla hemligstämplar! Här skall vara full offentlig insyn.” Eftertanken säger att skall en aktivt inhämtande underrättelsetjänst av informationsbyråns karaktär kunna verka effektivt och motsvara sina kostnader så kan inte sekretesskravet eftersättas. Herr talman! Det är viktigt för ett demokratiskt land som vårt med en öppen debatt i olika frågor. Tryckfriheten är något av demokratins livsluft. Men klart är att om underrättelsetjänsten skall kunna fylla sin uppgift, måste vissa förhållanden och uppgifter omgärdas med stor sekretess. Friheten får inte bli frihetens fiende. Man kommer här in på det problem, som mycket diskuterats, nämligen vilket eller vilka organ som lämpligen skall granska de frågor som genom den senaste tidens händelser har aktualiserats. Här har nämnts olika alternativ, bl.a. har föreslagits en juristkommission, en fempartikommission eller en allmän medborgarkommission. För min del anser jag att frågan om vem som skall granska har överdimensionerats. Vilket organ som än kommer att slutligt granska verksamheten i fråga kommer nämligen att finna att vid en viss punkt kommer sekretesskravet att omöjliggöra att de grunder på vilka ställningstagandena fotas offentliggörs. Detta naturligtvis förutsatt att man även i fortsättningen vill behålla handlingsmöjligheterna för verksamheten. Till sist blir det frågan om ett allmänt förtroende för den eller de som granskar verksamhetens utövning. En ingående granskning pågår nu genom de rättsvårdande instanserna. JO och JK kommer att göra sin del av arbetet. Försvarsutskottets föreliggande betänkande är en del av granskningen. som emellertid helt naturligt har avgränsats av kompetenskraven. Konstitutionsutskottet kommer säkerligen att seriöst utföra sin del av granskningen. Om någon bit sedan blir kvar är det min mening att vi med förtroende kan överlåta till regeringen att avgöra hur den granskningen skall ske. Försvarsutskottet har i föreliggande betänkande angivit vissa punkter på vilka utskottet anser en översyn särskilt önskvärd. I det på initiativrätten grundade betänkandet, som överlämnats till riksdagen, finns angivet vissa krav som utskottet anser bör ställas på den del av underrättelsetjänsten som vi här behandlar. Denna kravlista är, enligt min mening, av vikt.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

Herr talman! Den militära underrättelsetjänsten måste av naturliga skäl till större delen vara okänd för de flesta, eftersom det som handläggs inom den verksamheten oftast är av hemlig natur. Att det finns en underrättelsetjänst torde dock inte ha varit okänt för gemene man. Det är därför med viss förvåning man följt debatten i en del av massmedia angående den s.k. IB-affären. När tidningen Folket i Bild/Kulturfront i maj i år behandlade den militära hemliga underrättelsetjänsten speciellt den del som har bedrivits av försvarsstabens särskilda byrå och som i tidskriften betecknades med IB, blev flera av oss ledamöter i försvarsutskottet intervjuade av representanter för massmedia. Alla fick vi frågan om vi kände till IB. Såvitt jag vet svarade vi alla att beteckningen IB kände vi inte till, men den särskilda verksamheten hade vi fått information om. Vad kom då fram till allmänheten av dessa intervjuer? Jo, i de organ som har största spridningen sades eller skrevs det att ingen i försvarsutskottet kände till IB. I en tidningsintervju blev jag dock rätt refererad, men det var ett undantag. Det är alltså riktigt att vi inte kände till beteckningen IB som namn på den särskilda byrån. Beteckningen är på intet sätt officiell. Det var alltså inte hela sanningen som refererades som jag redan nämnt. Jag har hört flera uttydningar om vad IB skulle betyda, en att det skulle betyda Inhämtning Birger efter förnamnet på chefen för byrån och en annan Inhämtningsbyrån. Denna detalj gjordes det sedan stort nummer av. Det är beklagligt att journalister på detta sätt vinklar informationer till allmänheten. När höstriksdagen började begärde vi från folkpartiet i utskottet att den s.k. IB-affären på nytt skulle tas upp till behandling i försvarsutskottet. Vi hade under vårriksdagen fått extra information i detta ärende av såväl försvarsministern som överbefälhavaren då de hördes av utskottet den 17 maj. Sedan ytterligare nummer av FiB/Kulturfront utkommit och Peter Bratts bok ”IB och hotet mot vår säkerhet” utgivits i slutet av september, ansåg vi att det var angeläget att utskottet trängde djupare in i den militära underrättelsetjänsten. Det rådde enighet i utskottet om nödvändigheten av att företa en ingående granskning av de faktiska förhållandena inom speciellt den underrättelseverksamhet som bedrivits och som bedrivs av försvarsstabens särskilda byrå. Eftersom denna verksamhet ingår i det militära försvaret, är det naturligt att i första hand försvarsutskottet granskar verksamheten. Vi har inom utskottet inte tagit ställning till sådant som det ankommer på domstol att behandla, och inte heller har vi behandlat frågan om huruvida ledamot av regeringen handlat felaktigt, eftersom detta ankommer på konstitutionsutskottet att i efterhand ta ställning till. Trots att de anförda begränsningarna medfört att den sektor av detta ärende som utskottet behandlat är relativt smal har utskottets betänkande blivit förhållandevis omfattande. De sekretessynpunkter som utskottet måste ta hänsyn till gör att en del av det stora material som mycket öppenhjärtligt framlagts för oss inte har kunnat redovisas, men det har givetvis legat till grund för de reflexioner och de förslag som utskottet gör i betänkandet. Behandlingen av ett ärende av sekret natur kräver att de som inte äger ta del av det måste lita på de samhällsorgan som är satta att granska frågor av detta slag. Att vissa grupper inte har förtroende för vare sig försvarsutskottet, domstolar eller konstitutionsutskottet är beklagligt. Låt mig innan jag går in på en del av utskottsbetänkandets påpekanden och förslag slå fast att det är ett enhälligt utskott som lägger fram betänkandet. Den krumelur i form av ett särskilt yttrande som moderatledamöterna gjorde i samband med justeringen av betänkandet ändrar på intet sätt det faktum att alla ledamöterna står bakom utskottsskrivningen. Vi är överens i utskottet om att vi i vårt land utöver diplomatisk rapportering, forskning, signalspaning, sammanställning av information ur öppna källor behöver en särskild underrättelseorganisation för inhämtning av speciella uppgifter. Vi har inte råd att ta de risker och de kostnader som det skulle kunna medföra om vi avstod från sådan verksamhet. I fyra punkter anger utskottet de krav som måste ställas på den särskilda underrättelseorganisationen. I dessa fyra punkter sägs bl.a. att verksamheten skall avse underrättelse av betydelse för rikets yttre säkerhet. Verksamheten inom landet får inte stå i strid med vårt lands lagar och får inte vara inriktad på uppgifter som ankommer på polisen. Verksamheten skall stå under löpande kontroll av statsmakterna. Av den utredning som gjorts framgår att det fram till 1970 ankommit på den särskilda byrån att inhämta upplysningar också om sådant som gällde rikets inre säkerhet och att man vid övervakning av personer som kunde misstänkas vara opålitliga från säkerhetssynpunkt ofta anlitade fackliga förtroendemän på den misstänktes arbetsplats. År 1969 fattades emellertid beslut om att den särskilda byråns inrikes verksamhet skulle upphöra. Säkerhetspolisen skulle i fortsättningen ensam svara för säkerhetsunderrättelsetjänsten i den mån denna inte direkt berörde det militära försvaret och därför ankom på försvarsstabens säkerhetsavdelning. Denna gränsdragning synes med ett enda undantag — Gunnar Ekberg — ha upprätthållits. Eftersom fallet Ekberg är det som blivit mest uppmärksammat har utskottet fått en redogörelse för och sedan begärt och fått en lista från rikspolischefen omfattande 38 exempel som vi bifogar betänkandet. Totalt har ett 60-tal exempel redovisats för utskottet av vilka drygt hälften alltså redovisats öppet sedan namnuppgifter och tidsangivelser tagits bort. En annan sak som ingående diskuteras är de s.k. åsiktsregistren vid rikspolisstyrelsens och försvarsstabens säkerhetsavdelning och särskilda byrå. Utskottet har — liksom tidigare JO — kunnat konstatera vid personliga besök av några utskottsledamöter att något åsiktsregister inte förekommer. Utskottet har också kunnat konstatera att såvitt vi kunnat utröna om tiden före 1970 det saknas verklighetsunderlag för påståendet om att regeringen eller närstående organ har styrt verksamheten inom försvarsstabens särskilda byrå i partipolitiskt syfte. När det gäller tiden därefter finner vi att det under granskningen inte har kommit fram någonting som ger belägg för eller ens tyder på att särskilda byråns verksamhet har utnyttjats i partipolitiskt syfte. I betänkandet säger utskottet att man vill fästa riksdagens uppmärksamhet på att det finns ett visst behov av åtgärder i olika avseenden. Vi lämnar synpunkter på inriktning av den hemliga underrättelsetjänsten, sekretessfrågor och personalfrågor. BI. a. föreslås att man öppet skall redovisa att det bedrivs och måste bedrivas en underrättelseverksamhet liksom att man öppet också redovisar chefens namn för den hemliga underrättelsetjänsten. Frågan om kontroll och insyn är mycket betydelsefull. Vi förutsätter att kommande riksdagars försvarsutskott följer verksamheten i stort. Det förutsättes också att regeringen ägnar denna fråga betydande uppmärksamhet. Vi anser det möjligt att i framtiden en eventuell lekmannstyrelse för försvarsstaben också skulle få till uppgift att ta ställning till principiella frågor rörande den särskilda verksamheten. Riksdagen ansåg tidigare i höst i anledning av en motion att lekmannainflytandet inom krigsmaktens centrala staber bör prövas i samband med att stabsorganisationen ses över. Utskottet säger också att man kan tänka sig andra former för insyn och kontroll. Vi anser inom utskottet att man i fortsättningen bör ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som gäller rekrytering och anställningskontroll, utbildning för underrättelseverksamheten och det inte minst viktiga vidareutbildning för annan verksamhet efter avslutad anställning. Verksamhetens speciella karaktär gör det också angeläget att överväga frågor rörande den till särskilda byrån fast knutna personalens anställningsförhållanden, tystnadsplikt — det är inte det minst viktiga — och en del andra saker. Utskottet anser vidare att verksamheten vid Öst Ekonomiska Byrån — den har till uppgift att bedriva utredningsoch informationsverksamhet rörande företrädesvis östblockets ekonomi och relationer till väst — inte i första hand är ett försvarsintresse. Den bör därför inte ges statligt stöd på sådant sätt att den får organisatorisk anknytning till försvaret. Beträffande den pågående interna översynen av verksamheten vid försvarsstabens särskilda byrå — den är framtvingad av händelserna i år — bör den översynen kompletteras med fördjupat studium av t.ex. frågan om resurserna för underrättelsetjänsterna är fördelade på bästa sätt och om en ökad användning av tekniska hjälpmedel kan medföra fördelar. Formerna för detta studium och de överväganden som utskottet föreslår bör beslutas av regeringen. Herr talman! Jag yrkar med dessa ord bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är glädjande att försvarsutskottet hunnit slutföra sin del av granskningen i IB-affären redan under den här riksdagen. Denna affär har aktualiserat flera frågor av vital betydelse i ett öppet och demokratiskt samhälle. Det är därför angeläget att en noggrann utredning kommer till stånd och att redovisningen sker så öppet som möjligt. I debatten har kritik framförts bl.a. mot att myndigheterna inte handlat med tillräcklig skyndsamhet i vissa fall. Så mycket mera tillfredsställande är det då att någon sådan kritik inte kan riktas mot riksdagen och försvarsutskottet. Utskottet förtjänar också erkännande för den omsorg som man har lagt ned på granskningen och på att åstadkomma en klar och lättillgänglig presentation av resultaten. Det är ett omfattande material som utskottet har tagit del av. Redovisningen präglas av en klar insikt om vikten av att ge en fyllig information. Jag har noterat utskottets uttalande att betänkandet innehåller uppgifter som hittills har varit av hemlig natur. Av mycket stort värde är också att granskningen kunnat bedrivas i politisk enighet. Inga reservationer har knutits till betänkandet. Försvarsutskottet har gjort bedömningen att vi behöver både en underrättelsetjänst och en säkerhetstjänst så länge vi vill upprätthålla ett meningsfullt försvar. Jag har för egen del redan tidigare gett uttryck för samma mening. Då vi valt att bygga vårt försvar på den allmänna värnpliktens grund blir vi också beroende av ett gott underrättelseläge. På den här punkten kan jag alltså nöja mig med att helt kort instämma i vad utskottet skriver. En av de allra mest väsentliga frågor som ställts i samband med IB-affären gäller om underrättelsetjänsten på något sätt bedrivits i strid med vår utrikespolitiska linje eller eljest skadat vår utrikespolitiska trovärdighet. Allmän uppslutning har länge deklarerats kring politiken ”alliansfrihet i fred för att säkerställa neutralitet i krig”. Som försvarsutskottet understryker blir denna politik trovärdig och realistisk för omvärlden endast om den genomförs med stabil politisk inriktning och har stöd av ett totalförsvar, som kan ge vårt land en betydande motståndskraft inför tänkbara påfrestningar. Om underrättelsetjänsten på något sätt skadat tilltron till vår utrikespolitik, vore det en mycket allvarlig sak. Jag finner det därför mycket tillfredsställande att försvarsutskottet enhälligt slagit fast, att underrättelsetjänsten inte bedrivits på ett sätt som strider mot vår deklarerade utrikespolitiska linje. Det är enligt min mening den kanske viktigaste punkten i det här betänkandet. Utskottet har också tagit upp frågan om underrättelsetjänsten bedrivit någon otillbörlig verksamhet inom landet, om riksdagen hållits i okunnighet, om det funnits en hemlig budget osv. Betänkandet ger inte underlag för att i dag framställa någon kritik i dessa avseenden. Jag besitter inga informationer, som ger något underlag för att ifrågasätta utskottets slutsatser. En viktig del av betänkandet är också den som avser principerna för underrättelsetjänstens bedrivande i framtiden. Utskottet har uppställt fyra allmänna krav på organisationen. Den militära verksamheten skall bara avse underrättelser av betydelse för rikets yttre säkerhet. Dess inriktning skall stå under löpande kontroll av statsmakterna. Den får inte strida mot landets lagar eller vara inriktad på uppgifter som ankommer på polisen. Verksamheten skall också vara effektiv och bedrivas under omdömesgill ledning med beaktande av självklara sekretessynpunkter. Mot dessa allmänna krav kan det knappast finnas fog för någon invändning. Utskottet har emellertid också funnit behov av åtgärder i vissa avseenden. Viktigast synes mig vara önskemålen om en fastare inriktning av verksamheten och om förbättrad insyn och kontroll. Utskottet anser att de frågor om den hemliga underrättelsetjänsten i framtiden som berörts i betänkandet bör bli föremål för ett fördjupat studium, i former som beaktas och bestäms av regeringen. I den omfattande debatt som förekommit kring IB-affären har formerna för den nödvändiga granskningen skjutits i förgrunden. Jag hör till dem som hela tiden har hävdat, att vi i första hand måste sätta vår lit till de ordinarie granskningsorganen och ge dem möjlighet att arbeta, innan vi går ut med uttalanden eller med krav på extraordinära åtgärder. Framför allt har jag varit angelägen om att slå vakt om de rättsvårdande myndigheternas integritet och om riksdagens egna organ. Med denna inställning kan jag helt ansluta mig till försvarsutskottets uttalande i inledningen till det framlagda betänkandet, att det är en styrka för vårt land att det finns reguljära samhällsorgan, som kan behandla frågor av detta slag, och att man måste respektera gränserna för de behöriga organens kompetens. Då emellertid försvarsutskottet nu har avslutat sin granskning och själv föreslagit ytterligare och fördjupade överväganden i vissa delar, finns det enligt min mening all anledning att ta fasta på detta. Sådana överväganden som utskottet åsyftar bör komma till stånd skyndsamt. Den lämpligaste formen är med våra traditioner en utredningskommitté. Jag har ingen anledning att gå närmare in på sammansättningen av denna. Jag förutsätter att den får en god både parlamentarisk och allmänt medborgerlig förankring samt erforderlig sakkunskap av juridisk och annan art. Liksom försvarsutskottet vill jag också understryka betydelsen av konstitutionsutskottets granskning av statsrådens ämbetsutövning. Konstitutionsutskottet har grundlagsenlig skyldighet att utföra en sådan granskning. Det måste föreligga alldeles speciella skäl för att man skall gå in på utskottets kompetensområde med särskilda organ och kommissioner. Några sådana speciella skäl kan jag inte se i det här fallet. Jag vill erinra om att utskottet kan bedriva sin granskning utan någon begränsning bakåt i tiden. Förut gällde i princip att granskningen borde ske inom ett år, men som t.ex. Wennerströmaffären 1964 visade kunde den principen inte upprätthållas i praxis: granskningen den gången sträckte sig ända tillbaka till 1957. Sedan dess har vi fått nya grundlagsregler, som helt eliminerat den gamla ettårsprincipen. Givetvis kan konstitutionsutskottet likaväl som försvarsutskottet anlita särskild juridisk sakkunskap, om det anses påkallat. Mot denna bakgrund tar jag avstånd från den tanke på en särskild juristkommission i IB-affären som förts fram i ett särskilt yttrande till försvarsutskottets betänkande. Jag kan inte finna något sakligt fog för ett sådant initiativ. Det är svårt att hävda att en juristkommission skulle vara bättre rustad än konstitutionsutskottet att utföra den politiska granskningen. För en rent juridisk granskning, som inte avser regeringen, står ju JO till buds, och jag kan inte föreställa mig att de ledamöter som står bakom det särskilda yttrandet tänkt sig något intrång på JO:s område. Oberoende av den granskning som sker inom riksdagen och de överväganden om den framtida organisationen som må komma till stånd genom en särskild kommitté, fortskrider de rättsvårdande myndigheternas prövning av IB-affärens olika aspekter. Det är åtskilliga organ som nu blivit inkopplade. Det är allmän åklagare, JK och JO. Det lär bli både tryckfrihetsprocess och vanlig brottmålsprocess. Som jag framhållit förut och som försvarsutskottet understrukit i sitt betänkande, måste rättsmaskineriet ha sin gång utan att regering och riksdag lägger sig i det. Det enda som det finns anledning att säga i den delen är, att det naturligtvis är bättre ju förr vi får saken utredd och avgjord. Därefter blir det en sak för regering och riksdag att pröva, om några brister påvisats i lagstiftningen som bör rättas till. Flera oklara och känsliga frågor har aktualiserats som kanske motiverar lagändringar. Det gäller bl.a. innebörden i begreppet spioneri, anonymitetsskydd och skyddet för den personliga integriteten i samband med husrannsakan. Det är värdefullt att regeringen utlovat erforderliga initiativ. Avslutningsvis vill jag upprepa att det är glädjande att den första etappen av granskningsarbetet i IB-affären genomförts på ett tillfredsstäl lande sätt. Det är viktigt för riksdagen att dess organ kan utföra ett effektivt arbete även i frågor av den här typen. Jag kan helt instämma i försvarsutskottets uttalande, att kommande riksdagars försvarsutskott bör följa den här aktuella verksamheten i stort. Över huvud taget är det ett vitalt intresse för riksdagen som svenska folkets representation att den genom sina skilda organ verkligen följer utvecklingen i samhället och fortlöpande håller sig underrättad om vad som händer. Att utöva demokratisk insyn och kontroll hör till riksdagens allra viktigaste